Herr talman! Jag är medveten om att man får gå tillbaka ända till 1940-talet för att hitta motsvarande situation som den vi haft två gånger i år. Men det är inte det som frågan rör sig om utan om möjligheten att även vid mindre oväder kunna hålla de stora genomfartslederna öppna. Det är däremot ett problem som inte är sällsynt; det är inte några 30 år sedan de blåste igen, utan det är någonting som med några få års undantag inträffar varje år, och det är det som ur säkerhetssynpunkt, ur transportsynpunkt och även av andra skäl ställer till stora svårigheter. Jagär, precis som statsrådet, medveten om att det inte är fråga om att bygga upp vägar på någon sorts pelare, men det kan vara fråga om en så väsentlig sak som att göra bedömningar ur vägkonstruktionssynpunkt av sådana frågor som: Var är de vanligast återkommande stoppen? Hur skall vi undvika att vid framtida vägplaneringar göra motsvarande fel? Jag tror att det trots allt bara är den regionala instansen som kan göra de bedömningarna, och därför är det viktigt att de regionala instanserna får stort inflytande redan på ett mycket tidigt stadium. Jag har alltså fattat det så, att detta skall ligga i begreppet perspektivplanering.
Herr talman! Det är de regionala instanserna som upprättar arbetsplanerna. Förutsättningar finns således att redan på detta tidiga stadium ta hänsyn till de kunskaper som man har regionalt och väga in dem i planerna. Vidare förutsätter jag givetvis att vägverket genom sina vägförvaltningar samlar erfarenheter också av teknisk art. Det har visat sig att man hitintills har gjort så. Man har alltså fått förbättrade snöröjningsfordon och liknande hjälpmedel, som successivt har ökat möjligheterna att få snöröjningen genomförd. Givetvis kommer man att även för framtiden beakta de olika möjligheter som kommer fram för att göra det ännu bättre. Som jag sade i mitt svar måste en utvärdering av vinterns snöoväder och erfarenheterna av dessa vara ett bra underlag vid bedömningen av framtiden vad gäller både projektering för byggande av vägar och anskaffning av en sådan fordonspark som passar sådana här typer av oväder.

Herr talman! Bertil Jonasson vill veta vilken uppfattning jag har om den aviserade övergången till landsväg av Billerud-Uddeholm AB:s timmertransporter på NKIJ-banan, vilka åtgärder jag avser vidta i händelse av att den aviserade övergången verkställs och om jag är beredd att medverka till förbättringar av de vägar som berörs. Jag har tidigare här i kammaren redogjort för min syn på den nu genomförda överflyttningen av kvarvarande rundvirkestransporter på den av Uddeholm ägda NKIJ-banan och regeringens möjligheter att ingripa i ett sådant fall. Det rör sig om ett enskilt transportuppdrag där ett företag har att välja mellan två transportmedel. Företaget har funnit att det med hänsyn taget till transportoch omlastningskostnader m.m. är fördelaktigare att utnyttja biltransport för den aktuella kvantiteten. Enligt vad jag har erfarit är det fråga om ca 70 000 ton massaved per år. Denna mängd utgör endast en liten del av de totala rundvirkestransporterna till Skoghall. Huvuddelen av dessa går redan med lastbil och återstoden flottas. Regeringen kan inte ingripa i ett enskilt företags handlande och i dess transportuppgörelser. Regeringen kan däremot genom sin övergripande trafikpolitik styra och påverka utvecklingen på transportmarknaden med olika medel så att medborgarna och näringslivet i landets olika delar kan erbjudas en tillfredsställande transportförsörjning med utgångspunkt i sociala och samhällsekonomiska bedömningar. Allmänt gäller således att transporterna bör fördelas på ett sådant sätt att de olika transportmedlens speciella egenskaper och fördelar kommer till utnyttjande. Av väsentlig betydelse i det sammanhanget är landsvägsoch järnvägstrafikens kostnadsansvar. Denna fråga behandlas, som jag tidigare har meddelat i kammaren, i den kommande trafikpolitiska propositionen. När det gäller de nu aktuella transporterna medför övergången enligt vägverkets bedömning en relativt begränsad ökning av transporterna på berörda vägar. Det rör sig om en ökning med 8 å 10 billaster per dag på väg 240 och väg 63. Några särskilda åtgärder på grund av den ökade trafiken anser vägverket inte erforderliga. Jag vill erinra om att flerårsplaner för vägbyggandet under den närmaste tioårsperioden har upprättats under 1978. Det har skett i samarbete mellan bl.a. kommuner, länsstyrelse och vägverk. Som bekant är det länsstyrelsen som både upprättar och fastställer flerårsplan för länsvägar.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsminister Bondestam för svaret på min interpellation. Kommunikationsministern konstaterar att regeringen inte kan ingripa i ett enskilt företags handlande och i dess transportuppgörelser. Det hade jag klart för mig innan jag framställde interpellationen. Det kunde dock ha varit av intresse att veta kommunikationsministerns principiella uppfattning i det aktuella fallet. Enligt min uppfattning bör inriktningen vara att järnvägsnätet utnyttjas för transporter så långt ekonomiska förutsättningar medger, och i det fallet måste man räkna samhällets totalkostnader och ta hänsyn till samtliga inverkande faktorer. Trafiksäkerheten och samhällets kostnader för sjukvård eller olyckor behöver också komma in i den bilden. Människor som råkar ut för olyckor och deras situation likaså. Energislöseriet måste också åtgärdas. Det är viktigt att vi får ett system som tar hänsyn till dessa faktorer. Det bör beaktas i den kommande trafikpropositionen. Statsrådet nämner i svaret att det går att styra och påverka utvecklingen. Därom skall vi snart få besked i den kommande trafikpropositionen. Det är bra. Då får vi väl vänta och se. Jag skall därmed inte gå in på mina två första frågor och inte heller ytterligare kommentera de punkterna i svaret. De har, som kommunikationsministern säger, diskuterats tidigare. Jag övergår så till min tredje fråga, som är den mest väsentliga. Om en överflyttning av dessa transporter kommer att ske från järnväg till landsväg måste vi få bättre vägar. En överflyttning av ytterligare tung trafik till våra vägar inger oro. De vägar det gäller är smala och krokiga på många ställen. Möten och — än värre — nödiga omkörningar blir svåra och riskfyllda. För persontrafiken uppstår dessutom tidsförluster. Kommunikationsministern meddelar att några särskilda åtgärder på grund av den ökade trafiken anser vägverket ej erforderliga. Det tycker jag är märkligt i högsta grad. Kommunikationsministern hänvisar till att länsstyrelse och vägverk 1978 fastställt flerårsplan för länsvägar. Det är riktigt, men då var ju inte denna transportomläggning aktuell eller känd. Trots att så inte var fallet har länsstyrelsen i Värmland i sitt yttrande framhållit behoven av förbättringar och upprustningar av vägarna med anledning av de tunga vägtransporter som redan tidigare har funnits. Låt mig citera ett litet stycke av det yttrandet: ”Länsstyrelsen bedömer emellertid det som mycket otillfredsställande att — trots att kriterierna för åtgärder på vägnätet skärpts de senaste åren — flera projekt som är angelägna ur bl.a. regionalekonomisk synpunkt inte kunnat inrymmas planen, eller fått så låg prioritet att de inte kan bli helt färdigställda under planperioden.

Länsstyrelsen har särskilt betonat svårigheterna på dessa vägar. Värmlandsdelegationen har också i sina framställningar till regeringen pekat på det behov som finns ur olika synpunkter av förbättringar av dessa vägar. Nu säger statsrådet att det inte är fråga om mer än 8—-10 billaster per dag på väg 240 och väg 63 och att särskilda åtgärder ej är erforderliga. Jag kan inte kontrollera siffrans riktighet, men även om den är riktig vill jag säga att detta inte är ett litet tillskott ur trafiksynpunkt, speciellt inte för de bilister som får än svårare att ta sig förbi de långa lastbilsåken på sträckor som kan röra sig om flera mil. Det går inte att bortse från detta. Vad jag förvånar mig mest över är att statsrådet inte sagt någonting om väg 62, Stöllet-Karlstad, som går bredvid järnvägen genom Klarälvsdalen. Det är där de flesta timmertransporterna sker. De går inte på vägen Hagfors-Karlstad. Statsrådet har svarat när det gäller massavedstransporterna på väg 240 och väg 63. Men de flesta timmertransporter som nu flyttas över till landsväg kommer troligen att äga rum på väg 62. Som jag framhållit i interpellationen är förhållandena värst på sträckan förbi Forshaga på väg 62. Sedan persontrafiken på NKIJ-banan upphörde har vi mer eller mindre fått löften om upprustning av denna väg förbi Deje och Forshaga. Nu blir trafiken ännu intensivare. Därför måste jag ställa följande fråga till kommunikationsministern: Kan vi påräkna att vägbygget Forshaga-Hyn aktualiseras snarast?

Herr talman! Det är riktigt att den här frågan har varit uppe tidigare i den här kammaren, och det är riktigt att kommunikationsministern lika litet då som i dag ansåg sig ha möjligheter att ta något initiativ i frågan. Liksom då hänvisar hon till den trafikpolitiska propositionen och de intentioner att införa en ny och mera samhällsekonomiskt inriktad trafikpolitik som den förväntas ha. Nu kryper dagen D — den dagen då denna de stora förhoppningarnas proposition skall läggas på riksdagens bord — emellertid allt närmare, och om en vecka skall vi av allt att döma ha den i våra händer och själva kunna bilda oss en uppfattning om vad den verkligen innehåller. Men redan i dag kan vi i vissa tidningar få en del ”smakprov”. Sålunda har min egen Värmlands Folkblad en presentation — låt vara att den är liten — av vissa delar av propositionen. Av dessa uppgifter står det klart att i varje fall jag har ställt för stora förhoppningar på denna proposition. Jag hade väntat att allt tal om ett annat kostnadsansvar och ett mera samhällsekonomiskt synsätt skulle avspegla sig ide konkreta förslagen då det gäller nedläggning av järnvägar men där har jag tydligen tagit miste. Tvärtom innehåller propositionen enligt uppgift förslag om att en rad mindre järnvägar skall läggas ned innan de alltså ens fått chansen att få den s.k. lönsamheten prövad enligt de nya intentionerna. Det torde därför vara ganska meningslöst att här i dag försöka förmå kommunikationsministern att inse det samhällsekonomiskt riktiga i att engagera sig i en liten smalspårig järnväg i Värmland, som därtill är privatägd. Men jag vill ändå här i kammaren ta tillfället i akt och understryka de många argument för denna järnväg som framförts från alla som är berörda, även av Bertil Jonasson. Från samtliga kommuner efter den aktuella NKIJ banan liksom från fackliga och andra organisationer har tagits initiativ för att på olika sätt försöka förmå statsmakterna att ingripa för att rädda järnvägen, sedan förhandlingarna med det aktuella bolaget inte lett till något resultat. Man har framför allt pekat på den ytterligare belastning på de redan förut hårt nedslitna vägarna som överföringen av de aktuella virkestransporterna innebär. Man har pekat på trafiksäkerhetsfrågorna liksom på energioch miljöaspekterna. Man har vidare uttalat sin oro för att överföringar från järnvägen av de skrotoch gasoltransporter som nu går mellan Deje och Hagfors skall göras, med en definitiv nedläggning av hela bandelen som följd. Man har också självfallet pekat på sysselsättningsaspekten — genom den vid nyåret verkställda åtgärden blev ett fyrtiotal man utan arbete. Samma argument har också tidigare framförts av mig här i kammaren. De socialdemokratiska riksdagsledamöterna från Värmland har dessutom i motion till årets riksdag föreslagit ett statligt övertagande av bandelen. Bertil Jonasson har också här i dag tagit upp problemen och främst krävt initiativ för en upprustning av vägarna mot bakgrund av den hårdare belastning som de redan överförda virkestransporterna medför. Jag vill också understryka det angelägna i detta krav. Enligt den flerårsplan som statens vägverk fastställt för byggande av riksvägar kommer inte någon nybyggnad av riksväg 62 att bli aktuell förrän någon gång på 1990-talet. Att i ett sådant läge inte använda den befintliga järnvägen ter sig samhällsekonomiskt oförsvarbart, liksom det gör det då det gäller många andra nedläggningshotade bandelar. Tyvärr verkar det som om den aktuella trafikpolitiska propositionen skulle innebära dödsstöten för en lång rad av sådana bandelar även om regeringen tydligen föredragit att inte själv agera bödel. Jag skulle vilja sluta med en fråga till kommunikationsministern: Är de uppgifter som jag refererat från Värmlands Folkblad riktiga?

Herr talman! Jag börjar med Bertil Jonassons frågor. Jag delar Bertil Jonassons mening att det är angeläget att järnvägen där så är lämpligt utnyttjas för timmertransporter och andra tunga transporter och att det är önskvärt att varje transportmedel används på ett sådant sätt att dess speciella egenskaper och fördelar utnyttjas på bästa sätt. Men Bertil Jonasson och jag är också ense om att regeringen inte kan ingripa i ett enskilt företags val av transportmedel. Beträffande frågan om flerårsplanen sade Bertil Jonasson att länsstyrelsen inte kände till den planerade överflyttningen från järnväg till landsväg. Men planerna på den nu genomförda överflyttningen av virkestransporterna från NKIJ-banan till väg var kända innan länsstyrelsen fastställde flerårsplanen för länsvägar resp. yttrade sig över flerårsplanen för riksvägar. Det har alltså inte tillkommit något nytt efter det att länsstyrelsen resp. vägverket fastställde flerårsplanerna. Molkom och därefter på väg 63 mot Karlstad. Bebyggelsen längs väg 63 är som bekant av betydligt mindre omfattning än den längs väg 62. Däremot är det riktigt när det gäller tidigare omläggningar av virkestransporter, då bl.a. sågtimmerstransporterna till Skoghall flyttades över från NKIJ-banan till landsväg. Det var medan Skoghallsverken fortfarande var i Uddeholms ägo, och det gällde även då storleksordningen 70 000 ton per år. Men regeringen kunde i det sammanhanget, lika litet som nu, ingripa i företagets val av transportmedel. Bertil Jonasson ställde en fråga om möjligheten att förbättra de vägar som transporterna skulle komma att gå på. Jag vill då upplysa om att det i den framställning om statliga insatser i Värmland som Värmlandsdelegationen nyligen har lämnat till regeringen inte finns önskemål om några förbättringsåtgärder på sträckor av väg 240 eller väg 63. Vägbygget Forshaga-Hyn finns däremot med i Värmlandsdelegationens framställning. Framställningen behandlas just nu i departementet. Jag övergår så till Elvy Nilssons fråga. Jag har inte läst Värmlands Folkblad av i dag, men med hänvisning till vad Elvy Nilsson återgav kan jag säga: Vänta till dess propositionen den 12 mars ligger på riksdagens bord!

Herr talman! Jag ber att få tacka för de ytterligare upplysningarna. Jag har inte haft tillgång till de förslag som väntas i den nya trafikpropositionen, och därför skall jag inte gå in på de frågorna. Det är saker som vi får återkomma till i en kommande debatt. Jag måste dock säga att både människor och myndigheter i Värmlands län har hoppats på en hel del förbättringar i detta sammanhang. Jag är glad för att statsrådet konstaterade att det är angeläget att så långt som möjligt utnyttja järnvägarna. Sedan kom statsrådet in på det yttrande som länsstyrelsen har gjort och som jag citerade. Jag sitter med i länsstyrelsen, och den skrivelse jag citerade är av den 7 februari 1978 och då var den planerade omläggningen i varje fall inte känd för mig. Huruvida andra hade fått underhandsmeddelanden undandrar sig mitt bedömande. Därför kan jag inte uttala mig om det. Jag betvivlar dock att så skulle vara fallet. Men behovet av förbättringar av vägar är kolossalt stort. Varför det inte varit möjligt att genomföra detta är naturligtvis en brist på medel — och det kan man väl inte bara skylla den nuvarande kommunikationsministern för. Vägbiten Forshaga-Hyn hinns väl med under tiden 1979-1988, i varje fall till ungefär hälften, och då får man väl räkna med att även det sista kommer ganska snart efter 1988. Sedan säger kommunikationsministern att väg 240 och väg 63 inte finns med i framställningen. Ja, det är klart att vi har varit tvungna att ta det mest nödvändiga i det här fallet. Och där är väg 62 nämnd. Frågan om den vägen kommer nu upp i regeringen, och eftersom arbetslösheten är stor i Värmland —- vi behöver sysselsättningstillfällen — är det i allra högsta grad nödvändigt att den vägen kommer till utförande tidigare än vad som anges i planen. Den vägen är nämligen mycket viktig. Om jag går till mina personliga förhållanden — och jag är inte ensam — vill jag säga att jag har 11 mil ner till järnvägen. Där sitter jag kanske på morgonen och slåss med tiden när det är snöigt och dålig sikt. Samtidigt kan jag ha långtradare framför mig flera mil. Klockan går, och jag kan vara rädd för att inte hinna ned till ett sammanträde eller inte hinna med tåget eller flyget. Då är det inte roligt att veta att det kommer att bli fler långtradare och att det inte finns möjligheter att ta sig förbi dem på långa sträckor. Jag vill bara sluta med att vädja till kommunikationsministern att ni, när ni nu i regeringen skall behandla de framställningar som Värmlandsdelegationen gjort, också tar er an den här vägen. Det finns många fler önskemål här, och det är klart att man inte kan köra ensidigt med vägförbättringar. Men det finns knappast någonting som för en större allmänhet och samhället har så stor effekt som när ett vägbyggande kommer till stånd — inte bara med hänsyn till sysselsättningsmöjligheterna i samband med vägbyggandet utan också med hänsyn till sysselsättningen framöver, och dessutom tillkommer alla fördelar en bra väg kan ha. Jag slutar således, herr talman, med att vädja till kommunikationsministern: Behandla den här frågan så positivt som det är möjligt. Då gör vi Värmland och trafiken en god tjänst.
Herr talman! Vi skall väl inte ta upp en trafikpolitisk diskussion om vad som står eller inte står i den kommande trafikpolitiska propositionen. Men vad som citerats ur denna i Värmlands Folkblad i dag är bl.a. detta: ”De bandelar där persontrafiken bör läggas ned, enligt regeringen är följande” , och sedan är det uppräknat en lång rad bandelar, där jag kan nöja mig med det som gäller Värmland: ”Bengtsfors-Mellerud ,- — —- Lesjöfors-Filipstad-Daglösen, Nykroppa-Kristinehamn, Arvika-Bengtsfors”. Kan jag göra tolkningen att det här är fel, eller är detta riktigt refererat ur den trafikpolitiska propositionen?

Herr talman! Jag vill också livligt understryka vad särskilt Bertil Jonasson har framhållit till kommunikationsministern om nödvändigheten av att förbättra landsvägarnas bärkraft när det gäller de här tunga transporterna — i synnerhet, skulle jag vilja säga, när vi har den här smalspåriga NKIJ järnvägen. Det stora problemet med transporterna uppträder inte när virket är lastat på järnvägen — då vet vi ju att järnvägen är överlägsen ekonomiskt sett. Flaskhalsen är faktiskt omlastningarna. Det är därför alltmer transport läggs på vägarna. Vi vet att kostnaderna ökar, särskilt då omlastningskostnaderna. Den här järnvägen går uppe i trakter där de områden som ligger närmast troligen till stor del är avverkade. Först måste man alltså forsla fram virket till vägen, sedan skall det lastas på lastbil, sedan skall det köras till stationen och sedan skall det lastas om på järnväg. Allt detta innebär en väldig fördyring av råvaran. Jag skulle tro att om vi ser litet framåt i tiden kommer tyvärr järnvägstransporterna på grund av den här flaskhalsen att bli så dyra att man alltmer övergår till vägtransporter. Utvecklingen går ju framåt på det området, och framdeles får vi kanske transportmedel som gör att marktrycket blir mindre och mindre; det kan hänga på däcksproportioner och liknande. Därmed skulle vi kunna bemästra problemet med det svåra tryck som ligger på vägbanan när det gäller sådana här tunga transporter. Detta hindrar emellertid inte att det är högeligen önskvärt att vägarna från norra Värmland ner mot Skoghall och mot Gruvön i Säffle förbättras, för de slits väldigt hårt. Man har också erfarenhet av att reparationskostnaderna av dessa vägar i dag blir mycket höga.
Herr talman! Per-Erik Nisser tog upp omlastningsproblemen, men när det gäller just den bana som vi diskuterar i dag kan jag inte uttala mig om huruvida det där föreligger specifika problem. Jag förutsätter att transportköparen, Billerud-Uddeholm AB, och ägaren av banan, Uddeholms AB, har ett så nära samband med varandra att det borde borga för att frågan om fortsatta massavedstransporter på NKIJ-banan mellan Hagfors och Skoghall noga har övervägts. När det gäller omlastningstekniken vid statens järnvägar har utvecklingen gått snabbt framåt. Man har byggt ut terminaler och lastningsanordningar på ett sådant sätt att möjligheterna har förbättrats att köra först lastbil, så järnväg och så lastbil igen, om så skulle behövas. Man har också gått in för en enhetslastteknik med container som har blivit väl utvecklad. F. n. gäller det mera att få transportörerna intresserade av att utnyttja den lastteknik som man har utvecklat. Jag tror alltså inte att vi behöver befara att omlastningen kommer att medföra problem för framtiden. Snarare har det gått i motsatt riktning. Till Elvy Nilsson vill jag säga att den trafikpolitiska propositionen rymmer en lång rad frågor av betydelse för en ny trafikpolitik. Propositionen måste ses som en helhet, och vi bör inte i dag starta en diskussion om en delfråga; den tycker jag bör vänta till den stora debatten. Det finns anledning, Elvy Nilsson, att studera propositionen i de här delarna.

Herr talman! Rolf Rämgård har frågat mig vilka initiativ regeringen avser att ta för att dels på departementsnivå, dels på olika verksnivåer få en samordning inom främst det rekreationspolitiska området. Rolf Rämgård har i interpellationen gett en detaljerad beskrivning av ansvarsfördelningen på det rekreationspolitiska området. Jag kan för egen del hålla med om att bilden är splittrad. Den splittrade organisationen och den bristande samordningen har också uppmärksammats av riksdagen. I betänkande från kulturutskottet hösten 1978 hänvisades bl.a. till vad vissa remissinstanser anfört härom i yttranden över rekreationsberedningens rapport Statliga insatser för turism och rekreation. Riksdagen beslutade i enlighet med kulturutskottets betänkande att begära en kompletterande utredning för att få underlag för en samlad bedömning av det fritidspolitiska området. Regeringen har mot bakgrund härav anmält i budgetpropositionen att en kommitté bör tillkallas för att utreda vissa rekreationspolitiska frågor. En sådan utredning bör inriktas på att snabbt få fram ett kompletterande kunskapsunderlag för att dels bedöma hur den centrala administrationen bör vara ordnad, dels kartlägga villkoren för rekreationsoch turistnäringen i syfte att nå det underlag för en samlad bedömning av det fritidspolitiska området som riksdagen förordar. Kommittédirektiven utarbetas f.n. i regeringskansliet. 3 Jag vill avslutningsvis betona att den statliga administrationen bör utnyttjas rationellt och samordnat. Därigenom kan även knappa ekonomiska resurser få en bättre effekt.

Herr talman! Rolf Rämgård har i sista stund blivit förhindrad att ta emot svaret på denna interpellation, och jag vill göra det i hans ställe och får då samtidigt tacka jordbruksministern för svaret på interpellationen. En av anledningarna till att interpellationen ställdes av Rolf Rämgård var att regeringen inte nu avser att lägga fram en rekreationspolitisk proposition och att man inom regeringskansliet håller på att arbeta fram direktiven för en kompletterande fritidspolitisk utredning. Förre jordbruksministern Anders Dahlgren avsåg och var beredd att lägga fram en begränsad proposition i linje med rekreationsberedningens förslag. För att få en bättre samordning på detta område tillsatte man inom regeringskansliet en inomdepartemental arbetsgrupp som skulle se på detta förutsättningslöst och lägga fram förslag om hur olika funktioner vid berörda myndigheter kunde sammanföras. Efter olika överläggningar med statliga verk stod det klart att det var svårigheter att få förståelse för en ny ordning — var och en slog vakt om sitt område. Snart kom man dessutom underfund med att det behövdes en omändring av departementsförordningen så att rekreationssektorn fördes in under ett och samma departement. Trepartiregeringen hann inte genomföra detta, men frågan var så långt kommen att en allmän beredning inom regeringen var bokad i syfte att förutsättningslöst diskutera en bättre samordning inom rekreationssektorn. När vi nu har en enpartiregering borde det inte vara några större svårigheter att komma fram till den arbetsadministrativa ordning som är nödvändig. Det borde dessutom nu vara lättare att få över uppgifter från andra departement till det departement som man anser skall ha ansvaret för rekreationspolitiken. Den nuvarande regeringen borde således ha alla möjligheter att lägga fram en rekreationspolitisk proposition. Det är beklagligt om angelägna åtgärder på rekreationssektorn skulle hindras och delvis utebli på grund av att en kompletterande fritidspolitisk utredning skall tillsättas. En annan viktig beröringspunkt i det här sammanhanget är folkrörelserna och frågan om det ekonomiska stöd som ges till olika organisationer från centrala myndigheter. Här finns en ordentlig kartläggning av vad som gäller på detta område som kommundepartementet har gjort på initiativ från trepartiregeringen. Man bör enligt min mening nu kunna koppla ihop de fritidspolitiska och rekreationspolitiska aspekterna när det gäller bidragsgivningen till folkrörelserna, och detta bör kunna bilda underlag för en ordentlig samordning och avbyråkratisering, samtidigt som man förstärker folkrörelsernas roll i det svenska samhället. Jag vill mot den bakgrunden fråga jordbruksministern om dessa aspekter kommer att finnas med i direktiven till den kompletterande fritidspolitiska utredningen som regeringskansliet nu håller på att utarbeta. Jag skulle också vilja veta när man kommer att kunna lägga fram förslag till sådana åtgärder som krävs för att den målsättning som skisserats i rekreationsberedningens betänkande från våren 1978 skall uppnås. Möjligheterna att genomföra beredningens förslag är givetvis också beroende av att man skapar en administrativ samordning av rekreationssektorn inom jordbruksdepartementet. Rekreationssektorn är uppdelad på flera av departementen, och jag kan ge exempel på detta. Jordbruksdepartementet har t.ex. ansvaret för idrotten fr.o.m. 1971 och för frågor inom rekreationsområdet fr.o.m. 1975. Handelsdepartementet är ansvarigt för inoch utrikeshandel samt för lotterier. Sedan 1971 har handelsdepartementet ansvarat för omräkning av inkomster av vadhållning vid idrottstävlingar och sedan 1976 för turismen. Bostadsdepartementet ansvarar för planläggning och bebyggelse av fritidsanläggningar. Industridepartementet ansvarar t.ex. för de allmänna riktlinjerna för näringspolitiken och för de regionalpolitiska frågor som rör rekreationssektorn. Arbetsmarknadsdepartementet ansvarar bl.a. för sysselsättningsfrågorna inom den här sektorn. På grund av brist på egna medel, dåliga samordningsmöjligheter samt delvis svaga målformuleringar inom rekreationssektorn har man inom jordbruksdepartementet mött svårigheter att hålla ett samlat grepp om rekreationsfrågorna liksom att behålla frågorna inom det egna ansvarsområdet. Handels-, bostads-, industridepartementen m.fl. har genom departementsförordningen visst stöd för att handha turistoch rekreationsfrågor. Det hela underlättas inte av att dessa departement inte kan få anslag för detta ändamål utan gemensam beredning med jordbruksdepartementet. Ett exempel på sådana svårigheter är att handelsdepartementet sedan 1973 enligt lokaliseringsstödskungörelsen har möjligheter att ge lån och bidrag till rekreationsanläggningar. Sedan 1975-1976 har handelsdepartementet dessutom väsentligt utökade möjligheter till satsningar på rekreationsområdet inom ramen för turistrådets årliga anslag om ca 25 milj.kr. Handelsdepartementet tar vidare ökad del i nordiskt och internationellt samarbete inom turistoch rekreationsområdet. På myndighetsnivå har den tillsatta rekreationsberedningen varken givits nödvändigt ansvar eller möjligheter att genomföra 1975 års rekreationspolitiska beslut och spela den förutsatta samordningsrollen. Jordbruksministern tog i svaret upp den kompletterande utredning som riksdagen beslutade om hösten 1978. Om vi går tillbaka till bil.

Därför vore det olyckligt om den kompletterande fritidspolitiska utredningen hindrade att man får gå vidare i sitt arbete inom de områden där man kommit långt i sitt planeringsoch utredningsarbete. Vidare anslås ett belopp på 1,3 milj.kr. för planering, men det är helt otillräckligt, och stor ovisshet råder hur man skall kunna uppnå de mål som fastställdes i 1975 års rekreationspolitiska beslut.

Herr talman! Även jag vill tacka för svaret. Jag tycker att det präglas av en relativt positiv inställning i dessa frågor, vilket jag hälsar med tillfredsställelse. Enligt min mening var det mycket värdefullt att Rolf Rämgård framställde den här interpellationen, eftersom det är viktigt att man inför kommande utredningsarbete något vidgar synsättet beträffande de fritidspolitiska frågorna och rekreationsfrågorna. Redan 1973 och, som jordbruksministern nämnde, även 1976 ställdes det i riksdagen krav på en bättre samordning av dessa frågor. Trots detta hände det ingenting förrän trepartiregeringen 1976 och 1977 tog itu med vissa av de övergripande frågorna. Den Fälldinska regeringens positiva inställning till folkrörelserna visade sig också i att en utredning fick i uppdrag att se över hur man principiellt skall ställa sig till framtida stöd till folkrörelserna. Det utredningsarbete som utfördes i samarbete mellan statsrådsberedningen och kommundepartementet har uppskattats av folkrörelserna, eftersom det gjordes en sammanställning över det statliga stödet i dag och då utredningen också visade den stora splittringen på det här området. Splittringen är, som nämnts, stor, och när man studerar de skrifter som framkommit inom kommundepartementet finner man att det råder en ganska stor splittring inte bara inom myndigheterna utan också mellan olika myndigheter och mellan olika departement. Därför är det viktigt att man får en övergripande hantering av dessa frågor. Debatten om principerna för statens stöd har väl inte kommit i gång ordentligt. Det enda som har diskuterats är olika typer av öronmärkning och specialdestinerade anslag till folkrörelserna. Framför allt ungdomsorganisationerna har riktat stark kritik mot den s.k. öronmärkningen av bidragen. Senast togs frågan upp här i kammaren av Leif Zetterberg i en debatt med socialministern. Orsaken var den att folkpartiregeringen har fortsatt med öronmärkning av vissa arvfondsmedel, trots att man från ungdomsorganisationernas sida så starkt kritiserat denna öronmärkning. Det är viktigt att komma ihåg att en samordning och förenkling av bidragsgivningen inte får försämra stödet till folkrörelserna. I stället bör man förenkla och förbättra för organisationerna. Dagens detaljreglering på många områden skapar inte bara byråkrati inom statlig förvaltning, utan den skapar också byråkrati inom folkrörelserna själva för att dessa skall kunna klara statens krav. Ett hundratal personer inom statsförvaltningen torde i dag arbeta med öronmärkning av pengar samt utvärdering och granskning av organisationernas verksamhet. Dessa resurser skulle kanske kunna användas på ett bättre sätt och så att också folkrörelserna gagnas. Olägenheterna i dag är alltså dålig överskådlighet, byråkrati, brist på samordning, klar osäkerhet inom organisationerna om myndighetstillhörigheten och framför allt svårigheter för de små organisationerna. Av Rolf Rämgårds interpellation framgår med stor tydlighet vilken uppsplittring som förekommer mellan olika departementsområden. Det arbete som nu pågår i vad avser statens stöd till folkrörelserna och principerna härför är avsett att ligga till grund för ett betänkande, som kommer att framläggas sommaren 1979. Jag tycker också att det är värt att notera, att det övergripande ansvar som kommundepartementet skall ha när det gäller folkrörelsearbetet kanske inte alltid slår igenom som det borde. Dessa frågor kom att tas upp av Sven-Olov Träff i förra veckans finansdebatt. Han ansåg med det bidrag som utgår till folkrörelserna som utgångspunkt att alltför mycket pengar anslås till folkrörelserna. Det är viktigt att markera att man inte bör föra en debatt från den utgångspunkten, eftersom folkrörelserna utför ett arbete som skulle vara dyrt för stat, kommuner och landsting att själva utföra, om inte folkrörelserna gjorde det. Jag tycker i stället att man bör inrikta debatten på att försöka få till stånd en förenkling och bättre samordning. Man bör absolut inte ifrågasätta det stöd som går till folkrörelserna utan i stället göra en genomgång av hur de personella resurser som finns utnyttjas. Härvidlag tycker jag att det kommande utredningsarbetet har en mycket stor betydelse. Det finns också en rad hela organisationsgrupper som står utanför det reguljära stödsystemet. På jordbrukets område står hela miljörörelsen utanför reguljärt stöd. Detsamma gäller även kvinnoorganisationerna liksom radioorganisationerna och en rad andra sammanslutningar som arbetar på det fritidsoch rekreationspolitiska området. De borde betraktade som grupp kunna finnas med i ett reguljärt stödsystem. När det gäller det kommande utredningsarbetet tycker jag att det är viktigt att detta inte begränsar sig till de rekreationspolitiska frågorna. Det förekommer, som jag nämnde, en splittring på det fritidspolitiska området, som borde föranleda en ordentlig vidgning av direktiven för utredningens framtida arbete. Man bör ge utredningen en bredare inriktning än vad som kan utläsas av svaret på interpellationen. Dess arbete bör även inriktas på att bedöma hur den centrala administrationen i stort skall vara ordnad för folkrörelserna. En utredning rörande den centrala administrationen inom fritidssektorn bör också uppmärksamma hur folkrörelsernas intressen och roll i samhället kan tillvaratas på ett bättre sätt än hittills. Den nuvarande splittringen med ett mycket stort antal myndigheter som arbetar med folkrörelsefrågor är inte tillfredsställande vare sig från folkrörelsernas eller från samhällets synpunkt. Jag tycker slutligen att det är viktigt i vad gäller såväl de regionalpolitiska och fritidspolitiska områdena som folkrörelseområdet att regeringen arbetar med kraft i här aktuella avseenden. Den initiativkraft som präglade trepartiregeringens tid i vad avser dessa frågor måste få en fortsättning, och det är viktigt att arbetet nu går vidare på olika områden.
Herr talman! Av både Olle Erikssons och Gunnar Björks i Gävle anföranden framgår tydligt, att det föreligger ett behov av en ytterligare översyn av dessa frågor i syfte att åstadkomma en bättre samordning än f. n. Det belyste Olle Eriksson i sitt anförande bl.a. genom att nämna de olika departement som har delansvar för dessa frågor. I samband med riksdagens beslut 1975 om rekreationspolitikens sociala målsättningar m.m. inrättades beredningen för samordning av statens insatser för turism och rekreation, den s.k. rekreationsberedningen. Dess uppgift var att centralt samordna de olika samhällsinsatserna. Denna beredning har alltså ett viktigt uppdrag. Det kommer också till uttryck i beredningens sammansättning. Statliga verk som disponerar medel för insatser på det rekreationspolitiska området är representerade liksom Kommunförbundet och turistrådet. En central uppgift för beredningen är att samordna användningen av befintliga resurser för att nå bästa möjliga effekt. Nu har emellertid utvecklingen visat att samordningsbehovet på rekreationsoch turistområdet är långt större än vad som förutsattes vid beredningens tillkomst. I remisskörden efter beredningens rapport, som kom våren 1978, gavs också starkt uttryck för detta. Det är alltså bakgrunden till att det kommer att tillsättas en kommitté för en kompletterande översyn. Det står också helt i överensstämmelse med riksdagens uttalande i höstas enligt kulturutskottets betänkande, som jag vet att Olle Eriksson personligen stödde.
Herr talman! Jag tackar för det kompletterande svar som statsrådet här lämnade, men det stillar kanske inte den oro som finns på många håll ute i landet, i första hand hos dem som är berörda av främst de rekreationspolitiska frågorna. Jag tänker på många kommuner som finns inom de 25 utpekade primära rekreationsområdena. Där råder i dag mycket stor oro över att man delvis har stoppat upp den här verksamheten från regeringens sida. På grund av att jordbruksministern inte avser att nu lägga fram en proposition i linje med rekreationsberedningens förslag och om begränsade anslagstilldelningar till rekreationsberedningen så väcktes det under allmänna motionstiden en rad motioner som berör desa frågor. I kulturutskottet är vi nu mitt uppe i behandlingen av dessa motioner, och jag vill inte nu föregripa den debatt som kommer inom kort här i kammaren i anslutning till kulturutskottets betänkande om de rekreationspolitiska frågorna. Jag tackar t. v. statsrådet för det här kompletterande svaret, men oron är som sagt stor ute i de primära rekreationsområdena. Många av de berörda kommunerna har under många år arbetat med planering och utredningar just för att följa upp intentionerna i 1975 års rekreationspolitiska riksdagsbeslut.
Herr talman! Efter jordbruksministerns replik efterlyser jag något av den övergripande syn som jag skulle önska att man tillförde debatten inför utredningsarbetet. Jag hoppas att jordbruksministern tar sig en funderare till kring det spörsmålet. Det är också min förhoppning att regeringen i samband med det utredningsarbete som pågår inom kommundepartementets ram på olika områden inom folkrörelsesektorn samordnar de aktiviteterna med det kommande utredningsarbete som jordbruksministern har aviserat.
Herr talman! Vi bör kanske komma ihåg att vi här diskuterar frågor som många gånger inte låter sig bedömas från en enda utgångspunkt och inte heller administreras av en och samma instans. Det gäller inte bara frågan om att ta ett samlat grepp i ansvarshänseende. Statens hantering av turistoch rekreationsfrågorna måste också fungera praktiskt. Vilka administrativa lösningar man än väljer så uppkommer gränsdragningsoch samordningsproblem. Vi får därför akta oss för att tro att man kan lösa problemen genom att föra samman allt som gäller fritiden under en hatt. Men samtidigt vill jag än en gång understryka att den centrala administrationen av turistoch rekreationssektorn bör kunna effektiviseras och utnyttjas rationellt. Det blir en uppgift för den aviserade utredningen att lägga fram förslag om detta.

Herr talman! Bo Turesson har frågat mig om jag är beredd att medverka till ökad kunskap om i hur stor omfattning ungdomar tackar nej till erbjudna arbeten samt orsakerna härtill. I frågan ligger också om jag är beredd att medverka till att undanröja orsakerna till ett eventuellt sådant förhållande. Utgångspunkten för vår sysselsättningspolitik är att envar som så önskar skall kunna få ett arbete som passar hans eller hennes önskemål. Arbetsförmedlingen har detta som mål i sitt arbete. Möjligheterna att nå detta mål varierar emellertid med tillgången på lediga arbeten. Under senare år har som bekant antalet lediga arbeten varit få. De arbetssökande har således haft små valmöjligheter. I en uppåtgående konjunktur bör detta förhållande förbättras. Studier som AMS gjort över de lediga platserna visar att ett mycket ringa antal av dem har den karaktären att de inte ställer särskilda krav på yrkeskunnande, erfarenhet, viss ålder m.m. Å andra sidan saknar en mycket stor del av de arbetslösa ungdomarna just yrkeskunnande och erfarenhet. För flertalet av de lediga arbetena fordras alltså kvalifikationer som de arbetslösa ungdomarna saknar. Å andra sidan skall det inte förnekas att många av de ungdomar som lämnar skolan har en orealistisk bild av arbetslivet och dess villkor. Det förekommer därför att man tackar nej till ett arbete som inte motsvarar de förväntningar man ställt upp. Efter det att en arbetsförmedlare har klargjort för den sökande att drömjobbet inte går att få omedelbart brukar denne ha en mer realistisk inställning till sina möjligheter. Denna process tar emellertid tid, och under perioden kan det inträffa att den arbetssökande missar ett eller flera arbeten. Trots en viss uppgång i antalet lediga platser är arbetslösheten fortfarande hög. Detta förhållande är oroande. Vi vet samtidigt ytterst litet om i vilken utsträckning arbetsgivare tackar nej till ungdomar eller ungdomar tackar nej till erbjudna arbeten. Jag har därför beviljat ungdomsdelegationen 200 000 kr. för att studera dessa frågor. Delegationen kommer i samarbete med AMS att genomföra denna undersökning under våren.

Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret på min fråga. Vi är väl överens om att detta är ett allvarligt problem. Jag har, som jag nämnde i frågan, vid flera tillfällen hört företagare på olika håll i landet diskutera detta problem och oroa sig för det. Jag har hört företagare som har kunnat nyanställa tiotals personer och som har fått anvisning på lämpliga människor, men vederbörande har inte velat ta jobbet. Detta är skadligt för vårt samhälle, eftersom vi härigenom inte utnyttjar den värdefulla resurs som mänsklig arbetskraft är, när den så uppenbart behövs som i det fall jag åsyftar. Men det är skadligt också för ungdomar, och för människor över huvud taget, att inte få uppleva den tillfredsställelse som följer av att man känner att man kan klara sig själv genom eget arbete. Det är därför bra att arbetsmarknadsministern nu ger möjlighet till ett studium av dessa frågor, och på grundval av det kan vi få bättre möjligheter att bedöma vilka åtgärder som kan behöva vidtas. Jag är därför t. v. nöjd med svaret, och jag hoppas det skall leda till positiva resultat.

Herr talman! Jan-Ivan Nilsson har frågat mig om jag avser att omgående för innevarande budgetår tillföra stödet till lantbruksföretag m.m. i vissa glesbygder ökade medel så att verksamheten kan fortsätta och att för kommande budgetår kraftigt öka medelsramen härför. Det särskilda stödet till lantbruksföretag m.m. i vissa glesbygder infördes den 1 juli förra året. Syftet med stödet är att främja sysselsättningen i de delar av vårt land där förutsättningarna för ett livskraftigt näringsliv är mindre goda och där som följd härav befolkningen i aktiv ålder minskar starkt. Stödet utgår i form av statsbidrag och statliga kreditgarantier. För innevarande budgetår disponeras 10 milj.kr. för vartdera ändamålet. Sysselsättningsutredningen och glesbygdsdelegationen har lämnat förslag till förstärkningar och förändringar av stödet bl.a. i fråga om samordning med andra glesbygdsinsatser. Dessa frågor kommer att behandlas i den proposi tion om regionalpolitiken som regeringen avser att förelägga riksdagen inom kort. Även frågan om resurserna för stödet för nästa budgetår kommer att behandlas där. Intresset för det nya stödet har varit glädjande stort. Lantbruksstyrelsen har också begärt vissa ökningar av ramarna för kreditgarantier och bidrag. I avvaktan på propositionen och riksdagens behandling av denna har jag inte för avsikt att föreslå regeringen någon förstärkning för innevarande budgetår. Några större nackdelar härav behöver enligt min mening inte uppkomma för verksamheten. Vissa beslut om stöd kan bli försenade någon månad. Lantbruksnämnderna har dock alltid möjlighet att medge att projekt får påbörjas innan stöd formellt kan beviljas.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Också statsrådet understryker att utvecklingen har gått snabbt på det här området och att stödet har omfattats av ett mycket stort intresse. Såsom sägs i svaret har sysselsättningsutredningen och glesbygdsdelegationen föreslagit förstärkningar av stödet. Statsrådet är således medveten om att medel saknas för att verksamheten skall kunna utvecklas under innevarande år med den kraft som erfordras. Det är mot den bakgrunden beklagligt att statsrådet inte avser att under innevarande budgetår föreslå förstärkningar. En sådan åtgärd skulle kunna förhindra att negativa effekter uppstår. Statsrådet medger att det blir förseningar i fråga om beslut om stöd, men han pekar på att det finns möjligheter för lantbruksnämnderna att medge att projekt får påbörjas innan stöd formellt kan beviljas. En förutsättning för detta måste då vara att tillräckliga medel tilldelas nämnderna för nästa budgetår. Svaret innebär att man får acceptera att verksamheten kommer att fördröjas. När man nu kan notera de positiva effekterna av detta stöd — det har sagts att det var det bästa som har hänt glesbygderna och de traditionella näringarna inom de här områdena — tycker jag det är märkligt att man inom regeringen inte är angelägen om att stödet får utvecklas. Nästan varje annat alternativ är ju dyrare och således negativt ur samhällsekonomisk synpunkt. Andra alternativ upplevs också negativt av dem som berörs. Jag tycker därför att statsrådet borde än en gång överväga att på tilläggsstat medge ytterligare medel. Jag kan alltså inte tacka för svaret med alltför glatt hjärta, när nu statsrådet svarat negativt i fråga om det första ledet av min fråga. Statsrådet säger inte heller någonting direkt positivt om omfattningen av de resurser han avser att föreslå för kommande budgetår. Jag vill ändå tolka svaret så att det finns en positiv ton i det. Den sista meningen i svaret, i vilken det framhålls att lantbruksnämnderna har möjlighet att bevilja stöd i avvaktan på kommande medel, är kanske en indikation på att betydligt ökade medel kommer att föreslås.
Herr talman! Att jag har en positiv inställning i denna fråga är förvisso en riktig tolkning av mitt svar. Nu sade jag i mitt svar att jag bedömer läget så, att inga större nackdelar skall behöva uppkomma för verksamheten på grund av att vi inte lägger fram något förslag om förstärkningar när det gäller innevarande budgetår. Propositionen med förslag till tilläggsbudget III behandlas normalt inte av riksdagen förrän i månadsskiftet maj-juni, och medlen kan därför inte disponeras av lantbruksnämnderna förrän tidigast i början av eller i mitten av juni, och då återstår bara ett par veckor till den I juli, när de medel som anslås genom den regionalpolitiska propositionen blir tillgängliga.
Herr talman! Även jag känner till den formella gången och vet att tilläggsbudgeten behandlas relativt sent, men om statsrådet i dag hade sagt att han har för avsikt att föreslå ytterligare medel kunde lantbruksnämnderna med större tillförsikt ta statsrådets rekommendation på allvar, att man har möjlighet att medge att projekt får påbörjas, innan stöd formellt kan beviljas. Nu vet vi ingenting om omfattningen av kommande budgetårs resurser. Detta tycker jag inte är fullt tillfredsställande. Svaret hade alltså kunnat vara mera positivt. Men får jag tolka statsrådets senaste inlägg så, att medlen för nästa budgetår i stort sett kommer att anpassas till den aktuella efterfrågan?
Herr talman! Det är nog en vanlig ordning att man innan propositionerna läggs fram inte ger offentlighet åt de eventuella förstärkningar som kommer att föreslås.

Herr talman! Bo Lundgren och Börje Nilsson har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder för att rädda driften vid Karpalunds Sockerbruk. Regeringen uppdrog den 5 oktober 1978 åt statens jordbruksnämnd att efter överläggningar med företrädare för sockerbetsodlarna och sockertillverkningen samt konsumentdelegationen avge förslag om den närmare utformningen av prisregleringen för sockerbetor och socker för tiden efter den 30 juni 1979. Förslagen skulle utformas med utgångspunkt i riksdagens beslut om nya riktlinjer för jordbrukspolitiken. Vid analys av sockertillverkningens strukturella och ekonomiska förhållanden skulle särskilt undersökas förhållandena vid sockerbruket i Karpalund. I uppdraget uttalades vidare att regeringen förutsätter att i avvaktan på resultatet av dessa överläggningar inga sådana beslut eller åtgärder genomförs som kan förändra sockerindustrins nuvarande struktur. Jordbruksnämnden har med anledning av uppdraget till regeringen nyligen lämnat förslag om den närmare utformningen av prisregleringen för sockerbetor och socker för tiden efter den 30 juni 1979. I vad gäller sockerbruket i Karpalund finner nämnden efter överläggningar med de nyssnämnda parterna att en nedläggning av bruket i Karpalund efter 1979 års betkampanj inte medför några påtagliga negativa konsekvenser för livsmedelsproduktionen och livsmedelsberedskapen. Frågan bör därför enligt nämnden, förutom från företagsekonomisk synpunkt, främst avgöras från sysselsättningspolitiska, regionalpolitiska och allmänekonomiska utgångspunkter. Eftersom dessa frågor faller utanför nämndens verksamhetsområde, bör enligt nämnden den övergripande prövningen göras av regeringen. Frågan om Karpalunds Sockerbruk prövas f. n. inom regeringskansliet och kommer att tas upp i vårens proposition om reglering av priserna på jordbruksprodukter.

Herr talman! Jag har ställt min fråga till jordbruksministern mot bakgrund av att en nedläggning av Karpalunds Sockerbruk kan få allvarliga konsekvenser för sysselsättningen och jordbruksnäringen i östra Skåne. Direkt berörs 165 anställda, vilka nu ganska länge fått leva i ovisshet om sina jobb. Alla förstår hur pressande det kan vara, särskilt med hänsyn till att det inte finns någon alternativ sysselsättning i Kristianstadsområdet. Arbetsmarknadsläget är ytterst besvärligt i hela östra Skåne. Därför är det också viktigt att slå vakt om varje arbetstillfälle. Som jag ser saken finns det ingen anledning att nu lägga ned driften vid Karpalund. Sockerbolaget är inte något s.k. krisföretag. Tvärtom lämnar företaget ett kraftigt förbättrat vinstresultat för det senaste året. Överskottet ökade från 158 milj.kr. till 220 milj.kr. Utdelningen till aktieägarna ökade från 24 till 28 milj.kr. Man ställer sig frågan: Vill man lägga ner Karpalund och därmed göra hundratals människor arbetslösa enbart för att öka utdelningen till aktieägarna? Ja, det förefaller så. Jag tar bestämt avstånd från ett sådant handlande. Sockerbolaget måste ta ett ansvar för sina anställda och för den bygd där det verkar. Detta måste regeringen göra klart för Sockerbolaget. Jag har velat göra denna korta beskrivning av situationen, eftersom jordbruksministern nu, som han säger i sitt svar, har avgörandet i sin hand. Enligt statens jordbruksnämnd skall Karpalunds framtid bestämmas utifrån sysselsättnings-, regionaloch allmänpolitiska utgångspunkter, och jag tycker att ett sådant avgörande bör vara ganska enkelt med hänsyn till att arbetsmarknadsläget är mycket allvarligt i östra Skåne. Jag vill påstå att det är ett av de svårast utsatta områdena i landet. Jordbruksministern säger nu i sitt svar att frågan om Karpalunds Sockerbruk f. n. prövas inom regeringskansliet och kommer att tas upp i vårens proposition om regleringen av priserna på jordbrukets produkter. Det svaret får vi naturligtvis respektera — denna fråga bör tas upp i det sammanhanget. Men det är nödvändigt att vi får ett besked om Karpalund. Det kan inte accepteras att de anställda och deras familjer skall leva i ovisshet om sina jobb. Beslutet kan bara bli ett, nämligen att driften skall fortsätta vid Karpalund, och jag hoppas verkligen för de anställdas och för bygdens skull att statsrådet kommer fram till samma slutsats i sin proposition.
Herr talman! Bo Lundgren tog i sitt inlägg upp frågan om utrymmet för import av socker från u-länderna. Jag vill först erinra om att Sockerbolaget för sin del har hävdat, att importbehovet i och för sig inte har någon betydelse för frågan om nedläggning av Karpalund. Bolaget skulle ha samma syn på denna fråga, även om vi hade en hundraprocentig självförsörjning i vad gäller socker. Jag vill vidare erinra om att det beslut som riksdagen fattade 1977 angående nya riktlinjer för jordbrukspolitiken m.m. bl.a. innebär att sockerbetsarealen skall avpassas så att den vid normalskörd ger ett importutrymme motsvarande 10-15 96 av vår totala sockerkonsumtion. Detta importutrymme fastställdes främst med hänsyn till u-ländernas behov av export. Jordbruksutskottet uttalade i sitt betänkande, att det för egen del också fann skäl tala för att den inhemska sockerbetsodlingens omfattning avpassas så att ett tillfredsställande utrymme lämnas för import från u-länderna. Beslutet om sockerproduktionen fattades av en helt enig riksdag. Jag vill vidare beträffande vad Börje Nilsson framhöll peka på att jag i mitt svar sade att frågan f. n. prövas inom regeringskansliet. Jordbruksnämnden har låtit expertis från arbetsmarknadsstyrelsen göra en samhällsekonomisk analys av konsekvenserna av en nedläggning. Härav framgår att det för de fyra första åren efter en nedläggning uppstår en viss samhällsekonomisk vinst. Men regeringen har nu att pröva om åtgärder av bl.a. sysselsättningsoch regionalpolitiska skäl bör vidtas, och det är det svar som jag för dagen kan ge.

Herr talman! Som jag sade tidigare, respekterar jag det besked som jordbruksministern har lämnat här i dag. Frågan skall alltså nu avgöras utifrån sysselsättningspolitiska och regionalpolitiska aspekter. Därvid måste man naturligtvis se till arbetsmarknadsläget i östra Skåne, och gör man det, tror jag inte det är svårt att fatta ett beslut om Karpalund. Det är som sagt bekymmersamt när det gäller sysselsättningen för hela östra Skåne, och vi måste slå vakt om varje arbetstillfälle.
Herr talman! Eftersom Bo Lundgren återkommer till frågan om från vilka länder import till Sverige av socker förekommer, vill jag erinra om att importen av socker inte enbart kommer från Cuba — och det har också Bo Lundgren påpekat. Under 1976 utgjorde visserligen importen från Cuba en betydande del av den totala importen till Sverige. Under 1975 var emellertid även importen från Dominikanska republiken betydande, och under 1977 var den största exportören till Sverige Brasilien, följt av Dominikanska republiken och Cuba. När det sedan gäller den bedömning som regeringen nu skall göra av denna fråga, kommer vi självfallet att väga in regionalpolitiska, sysselsättningspolitiska och allmänekonomiska synpunkter i den bedömningen.

Herr talman! Ingrid Sundberg har frågat mig om en proposition om djursjukhusens finansiering kommer att läggas fram i vår. remissbehandlats. Härvid har framförts synpunkter som kräver bearbetning Nr 96 och ytterligare överväganden inom regeringskansliet. Det är därför inte Tisdagen den möjligt att lägga fram en proposition om djursjukhusens finansiering i 6 mars 1979 vår.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
Gång efter gång har djurägare sett fram mot en lösning av frågan hur vården av sjuka djur skall kunna finansieras. Flera gånger, ofta i samband med byte av jordbruksminister, har man sett en lösning — och så har frågan fallit. Trepartiregeringens jordbruksminister tillsatte en utredning. Dess betänkande har varit på remiss, och ingen trodde väl annat än att resultatet äntligen skulle bli ett förslag till riksdagen, ett förslag med innebörden att våra sjuka husdjur skulle få den vård de behöver utan att djurägarna drabbas av mycket stora kostnadsökningar. Personalen på sjukhusen skulle också få bättre arbetsförhållanden. Antingen saknar jordbruksministern kännedom om de verkliga förhållandena vid våra djursjukhus, eller också sätter han vården av sjuka djur långt ner på önskelistan. En bil som är försäkrad kan lagas utan att bilägaren drabbas av orimliga kostnader. När det gäller djurens rätt till sjukvård är inte förhållandet så i dag. Utredningen har föreslagit en avgift på djur och hästar samt på industritillverkat foder, och den avgiften skulle samlas i en fond. Förslaget innebär alltså inte att man skulle ta ur den hårt ansträngda statskassan för att låta djurskyddslagen bli praktiskt genomförbar. Jag syftar med djurskyddslagen på bestämmelserna om djurägarnas ansvar för att sjukt eller skadat djur omhändertas för erforderlig omvårdnad. Husdjuren har sedan urminnes tider en social funktion, och liksom för andra sådana funktioner bör det finnas allmänna medel tillgängliga för att vid behov avlasta djurägarna, och inte minst att låta djursjukhusens utveckling tekniskt och personellt följa med i den allmänna standardutvecklingen och ökningen av djurbeståndet i samhället. Vi har i dag över 600 000 hundar, troligtvis ännu flera katter och 60 000 ridhästar, om man medräknar ponnyer. Alla dessa behöver och har rätt till adekvat vård. Jag vill fråga jordbruksministern: Vad är det i förslaget från utredningen — som jag och även många andra finner uttömmande och föredömligt väl gjort — som förhindrar att jordbruksministern i vår kan lägga fram den eventuellt aviserade propositionen?
Herr talman! Jag är, Ingrid Sundberg, mycket väl medveten om att landets djursjukhus i dag arbetar under hård ekonomisk press och att några av dem 23 står inför mycket kostnadskrävande investeringar. Djursjukhusutredningen, som Ingrid Sundberg nämner, konstaterade också att flera djursjukhus har ekonomiska svårigheter. Bilden av djursjukhusens ekonomi är dock inte helt entydig. För att allmänt förbättra djursjukhusens ekonomi har utredningen föreslagit att en särskild djursjukhusfond bildas, såsom Ingrid Sundberg också nämner. Medel till fonden bör enligt utredningen tillskjutas av berörda avnämargrupper, dvs. hund-, kattoch sporthästägare. Flertalet remissinstanser delar utredningens uppfattning om nödvändigheten av ett finansiellt stöd åt djursjukhusen. Kritik har dock riktats från flera håll, dels när det gäller olika former av finansiering av uppbyggnaden av djursjukhusfonden, dels när det gäller vilka effekter en högre taxenivå skulle ge. Det är därför nödvändigt att vi ytterligare överväger de här frågorna.

Herr talman! Jag är glad över att jordbruksministern här i alla fall uttryckte att han känner till de svårigheter som finns, och jag instämmer givetvis i att förhållandena inte är entydiga. Jag har i min fråga nämnt djursjukhuset i Helsingborg, som torde vara det djursjukhus som i dag arbetar under de svåraste ekonomiska förhållandena. Man hade där mer än 22 000 djur att behandla förra året, i lokaler som egentligen borde vara dubbelt så stora, fem veterinärer delar på ett rum, stallpersonalen har svåra arbetsförhållanden, OSV. Men det är de ekonomiska frågorna det här främst rör sig om. Jag kan inte förstå att jordbruksministern, mot bakgrund av remissinstansernas uttalanden, inte kan lägga fram ett förslag. Visst har vissa av dem uttryckt farhågor för följden av att man lägger en avgift av 15 öre kilot på industritillverkat foder, men är det någon som tror att någon djurägare som vill att hans hund eller katt skall ha bra föda skulle dra sig för den kostnaden och i stället använda ett sämre foder? Det är bl.a. sådana tankegångar som har förts fram. Men det har i samband med remissbehandlingen också kommit fram andra förslag, t.ex. att man skulle lägga avgifter på raskatter för att de skulle vara med och betala möjligheterna till en god vård. Man har vidare fört fram tanken på möjligheterna att ta en del av t.ex. totalisatormedel. Jag kan bara nämna att av de 3 000 travhästar som finns i Helsingborgs närhet behandlas årligen 1600 vid djursjukhuset i Helsingborg. Det finns även många andra förslag. Det hade väl därför inte varit omöjligt — mot bakgrund av situationen på de största djursjukhusen, där de stora svårigheterna finns, och det faktum att kommunerna kanske inte kan bära bördan att behöva betala större bidrag — att komma med något konkret förslag i den här frågan.
Herr talman! Utan att ta ställning till de skilda förslagen till en finansiering från djursjukhusfonden vill jag redovisa vad som har anförts vid remissbe När det gäller förslaget om anskaffning av medel till djursjukhusfonden Tisdagen den genom fodermedelsavgifter har det påpekats att foderavgifter ensidigt skulle — & mars 1979 belasta de djurägare som huvudsakligen använder industritillverkat hundoch kattfoder. Avgiften skulle således drabba mindre än hälften av kattoch hundägarna. Det finns också risk för att avgiften skulle kunna kringgås, t.ex. genom byte av varubeteckning. - Det är de invändningar som har anförts. När det sedan gäller förslaget om avgiftsbeläggning av sporthästar — också en modell för finansiering som har diskuterats — skulle det innebära ett helt nytt registreringsoch uppbördssystem. Vid den föreslagna kommunala registreringen — om man skulle välja den modellen — skulle det uppkomma en rad praktiska problem. Enligt flera remissinstariser torde de praktiska möjligheterna att genomföra en central registrering vara större. Frågan om registrering av hästar måste därför, enligt min mening, ytterligare övervägas. Slutligen vill jag också säga några ord om djursjukhusutredningens förslag angående hundavgiften. Under årens lopp har krav i skilda avseenden framförts på ändringar i hundskatteförordningen. Jag vill här erinra om vad skatteutskottet uttalat om orättvisor i nuvarande hundskattesystem och om behovet av en differentierad hundavgift. Frågan om en differentierad hundavgift bereds inom regeringskansliet, och eventuella bidrag till djursjukhusens finansiering från hundägarna får därvid prövas med hänsynstagande till vad skatteutskottet har uttalat.
Herr talman! Det är mycket bra med rättvisa. Men jag tror inte att det är riktigt att driva rättvisekravet så långt att resultatet blir försämring för alla. Jordbruksministern nämnde svårigheten med att alla hundar inte äter industritillverkat foder och att därför inte alla djurägare skulle drabbas av avgiften. Men det är faktiskt så, herr jordbruksminister, att alla hundar inte heller blir sjuka. Det är faktiskt, får man hoppas, endast en mindre del av de djur det gäller som behöver sjukvård vid våra djursjukhus. Många andra synpunkter har förts fram, och jag nämnde bl.a. förslaget med totalisatormedel. Då säger jordbruksministern att invändningarna varit så stora att det inte finns möjlighet att lägga fram något förslag. Min uppfattning, efter att ha läst sammanställningen av remisserna, är att invändningarna utgör en mycket liten del. De flesta är positiva och betonar nödvändigheten av en lösning av finansieringsproblemet. Det är — det har jag sagt tidigare — med djup besvikelse bortåt en miljon djurägare i Sverige tar emot jordbruksministerns besked i dag i riksdagen.
Herr talman! Det är helt riktigt att alla remissinstanserna är positiva till en lösning av frågan om djursjukhusens finansiering. Självfallet hör även jag till dem som är positiva. Men om det har riktats kraftig kritik mot de olika 25 delförslagen till finansiering av djursjukhusfonden så är det nödvändigt att överväga de synpunkter som anförts innan man lägger fram förslag och vet hur man vill ha det.
Herr talman! Självklart, herr jordbruksminister, är det så. Men det skulle vara intressant att få höra om jordbruksministern i så fall kan meddela om det pågår något arbete för att lösa problemet, eller om vi skall behöva vänta på ytterligare ett byte av jordbruksminister för att sedan börja om med alltsammans igen.
Herr talman! Arbetet med att bereda den här frågan pågår självfallet inom regeringskansliet.

Herr talman! Gunilla André har frågat socialministern om han är beredd att vidta åtgärder för att möjliggöra snabbare ingripanden mot läkare som uppenbart missbrukar sin rätt att sjukskriva människor. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Den till riksförsäkringsverket knutna läkarvårdsdelegationen beslöt i december 1977 att bilda en arbetsgrupp med uppgift att kartlägga förekomsten av förmodade allvarligare felaktigheter i försäkringsärenden, t.ex. ifrågasatt missbruk vid tillämpningen av läkarvårdstaxan och behandlingstaxan och oegentligheter vid utfärdande av läkarintyg om arbetsoförmåga. Gruppen skall lämna förslag till allmänna riktlinjer dels för hur sådana ärenden skall handläggas av försäkringskassorna, dels för samverkansformer mellan försäkringskassorna och riksförsäkringsverket, länsläkarorganisationen, socialstyrelsen, medicinalväsendets ansvarsnämnd m.fl. I gruppen ingår representanter för Sveriges läkarförbund, Legitimerade sjukgymnasters riksförbund, socialstyrelsen, medicinalväsendets ansvarsnämnd och riksförsäkringsverket. Gruppen har hittills ägnat sig åt olika problem vad gäller läkares och sjukgymnasters tillämpning av gällande taxor. Utredningsarbetet i fråga om eventuella oegentligheter vid utfärdande av läkarintyg skall emellertid bedrivas parallellt med taxetillämpningsfrågan. Jag kan här också nämna att formulären till läkarintyg nu ses över inom riksförsäkringsverket i syfte att bl.a. underlätta försäkringskassornas bedömning av den försäkrades arbetsoförmåga. Enligt medicinalpersonalkungörelsen har bl.a. läkare ett särskilt disciplinansvar vid försummelse, oförstånd eller oskicklighet i yrkesutövningen. Medicinalväsendets ansvarsnämnd, som handlägger sådana ärenden, kan tilldela vederbörande erinran, varning eller återkalla läkarens legitimation. Även i allmänna läkarinstruktionen finns bestämmelser om läkares åligganden. Om en läkare handlar i strid mot vad som åligger honom kan han dömas till dagsböter eller fängelse i högst sex månader. I ansvarsnämnden finns f. n. sex ärenden som gäller läkares sjukskrivning av patienter. Ärenden av detta slag är mycket arbetskrävande och tidsödande. Inom ansvarsnämnden väntar man ett ökat antal sådana ärenden, eftersom försäkringskassorna i bl.a. Stockholm och Göteborg har börjat att kartlägga förhållandena kring sjukskrivningar. Regeringen har under senare år anvisat extra medel utöver budgeten för att göra det möjligt att nedbringa ärendebalansen i ansvarsnämnden. Balansen har också minskat, nämligen från 656 ärenden år 1975 till 527 år 1977. Under år 1978 har balansen åter ökat något. Jag förutsätter att socialstyrelsen vid den interna prioriteringen av olika insatser tar hänsyn till angelägenheten av att minska antalet ärenden i balans hos ansvarsnämnden. Av vad jag har anfört framgår att åtgärder har vidtagits för att klarlägga i vilken omfattning felaktiga sjukskrivningar förekommer. Såväl ansvariga myndigheter och organ som läkarnas egen fackliga organisation är angelägna om att komma till rätta med det fåtal läkare som kan misstänkas för oegentligheter vid utfärdande av läkarintyg om arbetsoförmåga.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret på min interpellation. Vissa yrkesgrupper har allmänhetens och samhällets speciella förtroende. Det gäller i hög grad läkarkåren. När doktorer ställer diagnos och ger behandling till vårdsökande ur medicinsk synpunkt har de också att ta ställning till förskrivning av läkemedel och frågan om sjukskrivning. Det stora flertalet läkare är synnerligen kunniga och ansvarsmedvetna och motsvarar väl allmänhetens och samhällets förtroende. Vi har anledning att vara stolta över vår läkarkår. Men vi kan inte bortse ifrån att bland de ca 15 000 läkare som verkar i vårt land finns det också utövare som missbrukar förtroendet och som är klart olämpliga att inneha läkartjänst. Dessa personer, som 1. ex. ägnar sig åt oegentligheter vid utfärdandet av läkarintyg om arbetsoförmåga, är till skada för sjukvårdens anseende, och deras verksamhet kan få svåra konsekvenser för patienters hälsa och förhindra rehabilitering. I en nyligen publicerad undersökning har man kommit fram till att en långtidssjukskrivning ofta är första steget till en definitiv utslagning på arbetsmarknaden. Redan efter sex veckors sjukskrivning är man i farozonen. Vid felaktig sjukskrivning kan det vidare snabbt försvinna stora belopp inom sjukförsäkringssystemet. Det är en form av ekonomisk brottslighet som övriga försäkringstagare får betala. Uppgifter om ”svarta” sjukskrivningar som förekommit har föranlett Läkartidningen att den 21 februari i år ta upp frågan i en ledarartikel. Jag vill direkt citera några meningar: ”För varje gång den här sjukskrivningsvalsen dras genom pressen vållas en skada som inte går att reparera. Många patienter känner sitt förhållande till läkaren ömtåligt. Inte så få har lätt att identifiera sig med en patient-läkarsituation som beskrivs i den dagliga tidningen eller etermedias nyhetsprogram. Redan av den anledningen borde de ansvariga myndigheterna göra bruk av de kunskaper de uppenbarligen förfogar över. Härtill kommer det högst olämpliga att sitta overksam om det nu förhåller sig så illa som t.ex. Ivar Sannefors vid försäkringskassan i Stockholm och Ulf Nicolausson vid socialstyrelsen vill hävda. För varje patient som får en sjukskrivning i stället för diagnos och behandling ökar risken för allvarliga misstag. Dessutom förlorar staten pengar.” Det finns således flera skäl att se mycket allvarligt på de ”svarta” sjukskrivningarna. Ett väl fungerande tillsynsoch kontrollsystem måste finnas, som snabbt och effektivt kan gripa in och där rättssäkerheten kan garanteras. Enligt socialstyrelsens instruktion har styrelsen att särskilt öva tillsyn över den öppna och slutna sjukvården. Det sker genom länsläkarorganisationen och medicinalväsendets ansvarsnämnd. Som jag ser det är tillsynsfunktionen ett mycket viktigt ansvarsområde, och det är synnerligen angeläget att ärenden kan behandlas skyndsamt och fullständigt. Det får inte förekomma att anmälare måste vänta i åratal på ett utslag och att en anmäld befattningshavare måste gå med hotet om påföljd över sig under så lång tid. Det finns anledning att rikta kritik mot den stora ärendebalansen vid ansvarsnämnden. Under åren 1975-1977 minskade visserligen antalet balanserade ärenden, men det berodde huvudsakligen på att antalet inkomna ärenden under samma tid gick ner. Under 1978 ökade emellertid antalet inkomna ärenden igen med ca 10 26. Verksamheten har kunnat bedrivas i den omfattning som skett endast genom att en avsevärd övertid förekommit inom kansliet och betydande arbetsinsatser gjorts av jurister utanför socialstyrelsen. Detta förhållande är klart otillfredsställande. Av budgetpropositionen 1978/79 framgår det att tillsynsverksamheten inte tillhör de av socialstyrelsen prioriterade områdena där ett tillskott av personal är önskvärt. Då det gäller den regionala tillsynsfunktionen, som utövas av länsläkarna, har föredragande statsråd i budgetpropositionen konstaterat att på grund av vakanser under senare år har belastningen på anslagen varit betydligt lägre än anvisade medel. Därefter anför statsrådet: ”Jag räknar med att minst sex läkartjänster kommer att vara vakanta under nästa år.” Anslaget till länsläkarorganisationen föreslås därför minska nästa budgetår.

Herr talman! Jag är ense med Gunilla André om att det är angeläget att komma till rätta med allvarligare felaktigheter vid sjukskrivningar. Inom försäkringskassorna görs också betydande ansträngningar för att spåra upp sådana ärenden. Som Gunilla André har påpekat är detta angeläget av flera skäl. Sjukskrivning får inte bli en ersättning för adekvat vård och behandling. För läkarkårens anseende är det vidare viktigt att sådana här ärenden handläggs noggrant. Även samhällsekonomiska skäl talar för att antalet felaktiga sjukskrivningar begränsas. Vi måste samtidigt komma ihåg att åtgärderna inom detta område måste utformas på sådant sätt att såväl läkarnas som patienternas krav på rättssäkerhet tillgodoses. Att avgöra om en patient bör sjukskrivas eller ej är inte alltid så lätt. Vad vi måste reagera emot är uppenbart felaktiga sjukskrivningar som kan anses vara ett missbruk av läkaryrket. Av mitt interpellationssvar framgår att riksförsäkringsverkets läkarvårdsdelegation kommer att göra en bred utredning av denna fråga och föreslå åtgärder för att effektivt förebygga och spåra allvarligare felaktigheter vid sjukskrivningar. Vad beträffar medicinalväsendets ansvarsnämnd kan jag nämna att regeringen avser att under våren lägga fram förslag för riksdagen med anledning av medicinalansvarskommitténs huvudbetänkande. Vi får därför tillfälle att ganska snart diskutera frågor som rör ansvarsnämndens verksamhet och åtgärder som kan bidra till att minska antalet ärenden i balans hos nämnden. När det gäller socialstyrelsens tillsynsverksamhet delar jag Gunilla Andrés uppfattning att den hör till socialstyrelsens viktigare uppgifter.
Herr talman! Efter det senaste som statsrådet anförde har jag inget ytterligare att tillägga. Som jag uppfattar det delar statsrådet helt min uppfattning i denna fråga, dvs. att det är angeläget att vi kommer till rätta med de problem som finns och att det är viktigt att vi får systemet att fungera snabbt, effektivt och med beaktande av rättssäkerhetsaspekterna. Jag tackar än en gång för svaret på min interpellation.

Herr talman! Jag hade inte tänkt blanda mig i denna debatt utan bara sitta i kammaren och lyssna. Nu har det emellertid kommit fram sådana uppgifter och synpunkter att jag gärna vill göra några kommentarer. Först skulle jag vilja säga att inom försäkringskassorna görs en kontinuerlig uppföljning av pågående sjukfall. Jag tycker därför att det är ett direkt fel i statsrådets svar. Där står nämligen att kassorna nu ”har börjat att kartlägga förhållandena kring sjukskrivningar”. Det har man alltid gjort i försäkringskassorna. Det är en mycket viktig uppgift som kassorna och personalen har. När det gäller uppföljningen av dessa ärenden har kassorna förtroendeläkare som bistår dem med den medicinska bedömningen i försäkringsärendena. Råder det tveksamhet om ett sjukskrivningsfall— det kan vara fråga om långa och många sjukskrivningar — tar kassorna kontakt med vederbörande läkare, och denna kontakt leder i de allra flesta fall till resultat. Det kan vara så att vederbörande läkare lämnar en uppgift eller kompletterar tidigare lämnade uppgifter. Kassorna har generellt ett mycket gott samarbete med läkarna, men det är klart att undantag finns. Kassorna har inte behövt anmäla många läkare till ansvarsnämnden. Men vad vi upplever som mycket bekymmersamt är att när vi anmäler en läkare dröjer det oerhört länge innan ansvarsnämnden tar upp ärendet. Malmökassan anmälde den 6 december 1977 en läkare och påminde i oktober 1978. Vi har fortfarande inte fått något svar. Göteborgskassan anmälde en läkare i maj 1977 och har påmint i februari, juni och augusti 1978. Vi ser det som mycket allvarligt att det tar så lång tid innan ett ärende avgörs. Tycker statsrådet att det är tillfredsställande att det dröjer så länge? Jag skulle vilja säga: Jag tycker det är allmänt moralupplösande. Här engagerar vi personalen i kassan och tar upp ärendet i styrelsen. Vi ser mycket seriöst på de här ärendena. Och man måste — det är helt riktigt — göra mycket grundliga utredningar och ha ett material som är helt korrekt innan man anmäler en läkare, för det är mycket allvarligt att göra det, menar jag. Nu säger statsrådet att det i ansvarsnämnden finns sex ärenden som gäller läkares sjukskrivning av patienter. Jag tycker kanske inte det är av så stort intresse hur många ärenden som ligger där, utan frågan är: Hur länge har de legat där? Det finns som sagt ärenden som legat där sedan 1977. Det står också i interpellationssvaret att ”åtgärder har vidtagits för att klarlägga i vilken omfattning felaktiga sjukskrivningar förekommer”. Men det räcker ju inte med att klarlägga om det finns sjukskrivningar som kan vara felaktiga. Det måste ju vidtas åtgärder också mot de läkare som anmäls. Under tiden som åren går fortsätter ju dessa läkare sin verksamhet. Därför skulle jag vilja ställa följande fråga, som anknyter till den fråga som Gunilla André ställde: Är statsrådet beredd att vidta åtgärder så att den balans som nu finns i ansvarsnämnden snabbt kan bringas ned? Det talas ju i svaret om att regeringen under senare år anvisat extra medel utöver budgeten just för att få ner ärendebalansen. Då är alltså min fråga: Är statsrådet beredd att vidta sådana åtgärder?

Herr talman! Jag måste nog läsa upp en mening från min replik, där jag sade: ”Inom försäkringskassorna görs också betydande ansträngningar för att spåra upp sådana ärenden.” Det är naturligtvis en kontinuerlig bevakning som utförs av sjukkassan — det vet vi bägge mycket väl. När det gäller en intensifierad verksamhet för att få fram sådana här tvivelaktiga fall vill jag peka på vad jag sade om dessa sex ärenden i interpellationssvaret: Ärenden av detta slag är mycket arbetskrävande och tidsödande”. Ansvarsnämnden har därför fått extra resurser, vilket bör leda till att ärendebalansen minskar. Det är alltså extra resurser insatta för ansvarsnämndens arbete. Vissa försäkringskassor har också intensifierat sina undersökningar för att spåra felaktiga sjukskrivningar.
Herr talman! Det var när jag läste svaret från statsrådet som jag reagerade, för där står: ”Inom ansvarsnämnden väntar man ett ökat antal sådana ärenden, eftersom försäkringskassorna i bl.a. Stockholm och Göteborg har börjat att kartlägga förhållandena kring sjukskrivningar.” Det var det som jag ville protestera mot, för det står ”har börjat”, men har det pågått i många år, då tycker man liksom att man vill reagera. Kan vidare statsrådets svar på min fråga tydas på det sättet att de balanser som nu finns, bl.a. de nämnda sex ärendena från försäkringskassorna, kommer att klaras av före hösten, om jag får uttrycka mig så vagt?
Herr talman! Den frågan kan jag faktiskt inte besvara här från min stol. Jag är väldigt ledsen för att jag inte kan det.
Herr talman! Statsrådet sade att man nu skulle göra kraftinsatser för att klara balanserna. Det var därför som jag dristade mig till att säga ”före hösten”. Jag hade naturligtvis helst velat säga ”inom ett par månader”.
Herr talman! Det enda jag kan säga är att vi har givit ansvarsnämnden ökade resurser. Jag hoppas naturligtvis att vi skall komma i en bättre balans när det gäller ärendena. Allting talar för detta, men jag har väldigt svårt att här stå och lova det.

Herr talman! I egenskap av ordförande i valberedningen vill jag göra några kommentarer till årets val till Europarådet. Inför valet har valberedningen fått en promemoria från internationella sekretariatet vari föreslås två förändringar jämfört med tidigare års val. Den första gäller benämningen på vad som hittills kallats Europarådets rådgivande församling. I promemorian påpekas att församlingen redan år 1974 beslutat att i sina relationer utåt begagna beteckningen Europarådets parlamentariska församling. Detta har så småningom blivit den gängse benämningen trots att Europarådets stadga och andra reglementen inte ändrats. I promemorian föreslås att benämningen på församlingen i fortsättningen skall vara Europarådets parlamentariska församling. Valberedningen har ställt sig bakom det förslaget. I promemorian erinras vidare om att till Europarådet har hittills valts en personlig suppleant för varje ledamot. Med hänsyn till den självständiga ställning som suppleanterna intar vore det enligt promemorian mer naturligt att välja suppleanter på samma sätt som till utskotten. Bestämmelserna om suppleantval i Europarådets stadga tyder närmast på att suppleanterna skall vara personliga men kan också tolkas så att de inte reglerar annat än att det skall utses lika många suppleanter som medlemmar. Även på denna punkt tillstyrker valberedningen det i promemorian framlagda förslaget. Med hänsyn härtill har valberedningen för valet av ombud och suppleanter i Europarådets parlamentariska församling enat sig om gemensamma listor som jag härmed ber att få överlämna till talmannen.

Herr talman! De regler som i dag gäller för alkoholhanteringen är av sent datum. Så sent som 1977 fattade riksdagen beslut om de flesta av dem. De har varit i kraft något år. Den politik som då bestämdes kom inte till av en slump. Många år av utredningar förelåg innan det hela kom upp i regeringen och till slut resulterade i en proposition. En särskild beredningsgrupp tillsattes av den socialdemokratiska regeringen, och trepartiregeringen fortsatte att ha beredningen kvar. Beredningsarbetet i departementet fortsatte alltså. Propositionen var således mycket väl förberedd, och de stora motioner som väcktes i samband med propositionen var också väl förberedda. Det är alltså inte något av en slump eller en sinkadus i alkohollagstiftningen som vi har i dag, utan alkohollagstiftningen är mycket väl genomtänkt. Ett stort opinionsbildande arbete förekom även utanför riksdagen. Det blev också mycket stora majoriteter för de förslag som antogs av riksdagen. De frågor där åsikterna gick mest i sär, anslagsfrågorna, behandlas över huvud taget inte i dagens motioner. Alt nu ge sig på att försöka ändra om vitala delar i alkoholpolitiken förefaller mig närmast vara litet klåfingrigt. Ingen torde ännu med någon grad av säkerhet kunna säga hur utfallet blivit eller kommer att bli av förbudet att sälja mellanöl i livsmedelsbutikerna. Det är troligt att ungdomar i de högre åldrarna något tidigare än annars gått över till starkare drycker — normalt har det skett under hela mellanölstiden att man vänjt sig vid mellanöl för att därefter gå över till starkare drycker. Det är möjligt att detta kommit något tidigare sedan mellanölet försvann. Men det är ännu troligare att den tillvänjning som fanns hos barn, barnfylleri och det fylleri i tidiga ungdomsår som fanns och som påbörjades med mellanölet, till mycket stor del har upphört. Det är också troligt att vi inom några år förhoppningsvis kan glädja oss åt att ha en ungdom som avstår både från mellanöl och de starkare sorterna. Det var ju ändå det som var meningen med att vi avskaffade mellanölet i livsmedelsbutikerna. Ingen drömde om att de som redan skaffat sig alkoholvanor skulle avstå från att använda alkohol. Men det tar tid att rätta till den här bilden. Man måste dock ha klart för sig att samtidigt har den totala alkoholkonsumtionen gått ned högst avsevärt, och det betyder indirekt att vi så småningom kommer att få mycket färre missbrukare än vi har haft, på kort sikt men framför allt på lång sikt. Låt oss alltså lugna oss litet grand innan vi bestämt fastställer hur utvecklingen blivit i denna fråga, och låt oss även lugna oss litet innan vi försöker göra en utvärdering av saken, för den går inte att göra. Det är alldeles för tidigt ännu. Låt oss lugna oss ett eller annat år innan vi gör det. Bo Lundgren nämnde att utskottet skrivit att kommersiella intressen motsatt sig de olika förbuden. Ja, detta har utskottet skrivit, men då menar vi att de kommersiella intressena inte bara vill upphäva mellanölsförbudet. Det var kommersiella intressen som motarbetade även förbudet mot reklam och förbudet mot enarmade banditer. I det sammanhanget fanns också kommersiella intressen som ville ha kvar mellanölet. Det är fullständigt klart att det förelåg ett oerhört starkt bryggeriintresse. De motionärer som menar att mellanölsstoppet tillhör de förbud som kommit till i onödan har egentligen inte något sinne för vad som höll på att hända i det här landet. Vi hade — och har kanske fortfarande — ett alkoholmönster som innebar att alkoholen var en av våra största folksjukdomar, vårt största sociala problem, och här skulle jag kunna anföra många siffror som bevis men jag skall inte tynga kammaren med dem. Trots att riksdagen insåg att något måste göras skulle man alltså ändå inte av rädsla för att riksdagen skulle komma att kallas förbudsriksdag våga förbjuda mellanölet i livsmedelshandeln för att försöka få en förbättring till stånd i alkoholfrågan. Av rädsla för att tillgripa förbud skulle riksdagen alltså ingenting göra. Jag tror inte heller att de som i dag påstår att förbudet inte hade förankring i folkmeningen säkert kan veta detta. Eftersom det fanns en så pass stark majoritet för förbudet, tycker jag att det var riktigt att genomföra det. En riksdag får inte vara hur flat som helst inför opinionsundersökningar. I fråga om reservationen om prissättningen på de dyrare vinsorterna vill utskottet knappast gå med på att skapa ett nytt beskattningssystem för att förbilliga de sorter som stigit i pris — oavsett om det skett på grund av alltför stor efterfrågan eller bristande tillgång eller av något annat skäl. Utskottet menar att det sätt på vilket skatten uttas har fungerat hyggligt. Priset eller skatten är en kombination av en skatt på grundval av alkoholstyrkan och en värdeskatt. Utskottet tycker inte att det skulle vara rättvist eller ens alkoholpolitiskt riktigt att minska skatten på starkvinet för att sedan antingen få finna sig i ett skattebortfall eller att ta igen detta på några andra drycker. Vi har i betänkandet talat om lättvinet i det sammanhanget, men det kunde också gälla någon annan dryckessort. Vi tycker ändå inte att det skulle vara rättvisare att göra så än att som i dag tillämpa en rätt hyggligt fungerande kombination av värdeskatt och alkoholskatt, även om vi är medvetna om att det kan bli olika utslag om priset på råvaran stiger. I detta sammanhang är handelsvinsten en mycket marginell del, som vi helt enkelt kan bortse från. I en del motioner begärs, vilket togs upp av Bo Lundgren, att vissa tillståndstvång för serveringar skall upphöra, med motivering att det är en onödig omgång som bara är att betrakta som ett överflödigt byråkratiskt krångel. Jag är rädd för att varken motionärerna eller ens Bo Lundgren riktigt satt sig in i vad saken gäller. För att slippa allt det byråkratiska krångel som i stället skulle uppstå, om man skulle försöka sig på att skilja på personalmatsalar och andra matställen, infördes 1977 den ordningen att alla serveringslokaler — alltså även personalmatsalar — skulle ha tillstånd för att servera olika slag av alkoholdrycker. Då slapp man den krångliga proceduren att skaffa särskilda tillstånd för festkvällar i personalmatsalen eller att avvisa sådana som inte tillhör personalen men som skulle vilja äta i personalmatsalen. Det var alltså för att undvika krångel och byråkratiska omgångar som man införde ett generellt tillståndstvång. Jag tycker därför att det är fel att säga att det är fråga om en onödig byråkratisk omgång. Man hade visserligen ett något trögt före i portgången — det fungerade ju inte särskilt bra när dessa tillstånd skulle börja delas ut, eftersom folk var okunniga och inte sökte i tid och kanske också beroende på att myndigheterna inte var på alerten — men efter denna inledande period har praktiskt taget alla seriösa personalmatsalar fått sina tillstånd. Jag vill också understryka att dessa tillstånd gäller t.v. Man behöver alltså inte förnya sin ansökan med vissa mellanrum, utan tillståndet gäller ända fram till dess att man börjar missköta uppgiften. Nu fungerar allt som det skall, och vad är det då för mening med att upphäva tillståndstvånget för att i stället skapa sådana nya gränsdragningsproblem som jag tidigare talat om? Det kan sägas att myndigheten och riksdagen är övernitiska mot bakgrund av att det behövs tillstånd för att servera alkoholfria drycker. Men också det tillståndstvånget har sin sakliga bakgrund. Det har inte tillkommit av en slump och är inget utslag av överdrivet byråkratiskt nit. I stället är detta det effektivaste sättet att upprätthålla de s.k. förvaringsoch förtäringsförbuden. Och dessa förbud utgör det effektivaste sättet att bekämpa illegala spelklubbar, som också ägnar sig åt olaga alkoholservering. Genom serveringstillståndet finns det alltså i sådana fall möjligheter att ingripa mot både dem som medför förtäring och dem som förtär drycker som serveras på platsen. Sådana ingripanden skulle man inte kunna göra på samma sätt, om det inte krävdes tillstånd för allt slags servering. Inte heller detta är särskilt betungande för de lojala näringsidkarna. Alla dessa får sitt tillstånd t. v. men spelklubbarna får det inte, och förfarandet är till god nytta när det gäller att bekämpa brottsligheten.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

Herr talman! Jag bestrider inte vinprisernas höjning, men som jag sade förut är hela vårt skattesystem kring alkoholen uppbyggt på en kombination av alkoholskatt och värdeskatt. Är det nu så att man saluför en dyr vinsort — hur det höga priset uppstår, tar jag inte ställning till — kommer också skatten att bli hög. Det systemet har hittills fungerat bra. De här olägenheterna — om jag nu, som herr Lundgren gjorde, skall kalla dem olägenheter — är i verkligheten inte så stora, att det finns anledning att ge sig på att ändra detta system. Sedan säger Bo Lundgren att det är klart att det då och då finns anledning att införa förbud, men då skall det också noggrant prövas. Jag vågar påstå, Bo Lundgren, att det inte finns någon fråga som har prövats så intensivt under tio år som frågan om förbud mot försäljning av mellanöl i livsmedelsbutikerna. Det förbudet har verkligen inte tillkommit av en slump, utan två riksdagar har fattat beslut om det, innan det så småningom blev ett faktum. Och det förbudet gäller i dag. Vi vet inte ett dugg om vilka resultat det har lett till. Förhoppningsvis har det varit nyttigt. Bo Lundgren tror att det inte har varit nyttigt, eller, rättare sagt, han tror att mellanölet förhoppningsvis skulle vara en alkoholpolitiskt sett positiv sak, vilket vi inte tror. Det är enligt vår uppfattning alldeles för tidigt att nu kunna säga någonting med bestämdhet.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

Herr talman! Jag kommer, liksom väl andra ledamöter av den moderata riksdagsgruppen, inte att rösta för reservationen I av mina partivänner Bo Lundgren och Kurt Söderström, alltså den reservation som föreslår en utvärdering av mellanölsförbudet. Detta kräver kanske en liten förklaring. Jag är nämligen inte helt överens med utskottsmajoriteten heller — i varje fall inte så som den skriver men kanske så som herr Wärnberg framställer det. Det borde ha funnits ett litet ord till i utskottets skrivning om utvärdering, det lilla ordet nu. Det är det det gäller. Självfallet bör både mellanölsförbudet och alla övriga delar av den alkoholpolitiska reformen för ett par år sedan utvärderas. Det är bara det att det inte kan ske nu och knappast heller om ett eller annat år. Det lär få gå några år ytterligare innan man kan göra det. Det finns några metoder med vilka man kan i viss mån mäta effekten av de här besluten och göra det tämligen omgående, men andra metoder vi behöver går bara inte att tillämpa ännu. Det är alltså inte därför att vi lider brist på utvärderingsmetoder som det inte går att få fram säkra resultat, utan det är därför att det helt enkelt är för tidigt — det är huvudskälet. Jag kan dock nämna några exempel på vad som är möjligt att göra. Det går att ur den rena statistiken avläsa försäljningsoch konsumtionsutvecklingen. Den talar snarast för att reformen varit i huvudsak lyckad. Det är alltså så att den totala alkoholkonsumtionen i landet har gått ner, och gått ner anmärkningsvärt mycket, på de här två åren. Att en mycket stor del av nedgången måste tillskrivas minskad ölkonsumtion är också klart — det går att visa. Men det är kanske inte särskilt intressant, viktigare är hur den nedgången fördelar sig, och det kan man inte ta reda på ännu. Det finns en, som jag kommer ihåg, relativt säker metod att mäta sådana effekter. Det är den undersökning som varje år görs vid värnpliktsinskrivningarna. Där kan man ställa diagnoser och konstatera att ett växande antal 18-åringar tyvärr visar allt svårare alkoholskador. Det är bara det att de 18 åringar som mönstrar för värnplikten i år och som visar svåra alkoholskador inte har förvärvat de skadorna sedan mellanölet avskaffades, utan grunden till dessa ligger längre tillbaka i tiden. Det gäller konsumtionsvanor för tre, fyra, fem eller sex år sedan. Den åldersgrupp som vi talade så mycket om för två år sedan var 10-14-åringarna. Det är där skadorna har grundlagts. Och det är därför fullständigt följdriktigt att dessa skador — med eller utan mellanölsförbud eller andra två år gamla reformer — sannolikt kommer att fortsätta öka, i varje fall ännu några år. De var ju grundlagda och i många fall fullt utbildade redan innan riksdagen fattade sitt beslut för två år sedan. Det är alltså meningslöst att försöka dra några slutsatser här. En utvärdering skall göras. Men den kan inte och bör inte göras nu utan sedan reformerna fått tillfälle att verka några år. Jag kan föreställa mig att vi behöver i varje fall fem år innan vi kan dra säkra slutsatser. Och det vore olyckligt att ta fram resultat som är och måste vara osäkra och sedan fortsätta att var och en på sitt håll dra olika slutsatser av resultat som inte är entydiga. Därför är det bättre att vänta tills vi kan få rimliga och riktiga upplysningar genom en utvärdering. Många har krävt — inte bara här i riksdagen utan även utanför detta hus-en tämligen omedelbar omprövning eller utvärdering av de här besluten. Tyvärr kan man i alltför många av de önskemålen utläsa alldeles klara önskemål om att det skall visa sig att reformerna varit ineffektiva. Jag håller inte alls för omöjligt att de kan visa sig vara det, men det är något av en tragedi om det finns människor som skulle betrakta det som en framgång om det visar sig vara på det sättet. Oavsett vad vi kan ha haft för åsikter och oavsett hur vi kan ha röstat för två år sedan tycker jag man har rätt att ställa kravet — och jag hoppas att man kan ställa det kravet i varje fall här i riksdagen — att även de som av olika skäl varit emot en eller fler av delreformerna ändå innerst inne i själen önskar att de skall lyckas. Det är alltid mänskligt svårt att övervinna sig själv därhän att man går omkring och önskar att man har fått fel, men den som i denna fråga inte är människa till att hysa en sådan önskan är inte värdig att vara riksdagsman — frågan är för stor för det. Önskar man att försöken skall slå fel bara därför att man trodde att de skulle göra det — då skall man sluta upp med att syssla med sådana här ting. Det finns ett olyckligt sätt att blanda stort och smått i de här frågorna. Jag hör verkligen till dem som inte har någonting emot att minska krånglet, och jag hälsar med tillfredsställelse att det är utlovat en proposition som skall ta bort en del krångel på det här området. Men det är och förblir ett utslag av total brist på proportioner om man räknar upp frågor som tillverkning av maskrosvin, tillståndstvång för personalmatsalar och jag vet inte allt i samma uppräkning där man tar med ölförbudet. Det är ju helt skilda dimensioner på dessa frågor. Vi vet att alkoholproblemet är vårt största sociala problem. Ungdomsalkoholismen är vårt i särklass största ungdomsproblem. Vi vet — det är väl ändå nästan ostridigt — att ölet fram till för snart två år sedan utgjorde en mycket betydande del rent kvantitativt av ungdomens och — vilket är ännu värre — barnens alkoholkonsumtion. Detta vet vi. Det är alltså inte fråga om krångel om bagateller, utan det är en stor fråga som riksdagen måste ta itu med. Om vi hamnat snett med besluten, det kommer framtiden att utvisa. Men jag vill innerligt hoppas att vi allihopa — även de som var emot besluten — önskar att det skall visa sig att vi lyckas. Och jag tycker att vi inte skall försöka jämställa den här frågan med frågor av typen om man skall få lov eller inte att tillverka maskrosvin, där problemet ju lär vara att det är tekniskt omöjligt att göra vin av maskrosor.

Herr talman! Låt mig börja med att helt instämma i de av Nils Carlshamre och Erik Wärnberg framförda synpunkterna. Jag skall närmast säga några ord om dryckesbeskattningen. Jag har svårt att förstå att man, som motionärer och reservanter vill, skall ändra beskattningen på grund av att importpriserna väsentligen har förändrats. Vi gör ju inte det på andra områden — jag skall dock gärna medge att den här slår hårdare än på andra områden på grund av dryckesbeskattningens konstruktion. Vi kan som exempel ta den i praktiken mycket stora höjningen av momsen som togs ut på kaffe på grund av att världsmarknadspriserna steg mycket kraftigt. Då var det ingen som begärde att momsen för den skull skulle sänkas, att vi skulle ändra beskattningen. Vi har en mängd andra områden där det är samma förhållande. Utskottet citerar vad utskottet uttalade i sitt betänkande våren 1978, som riksdagen godkände.

Utskottet anser därför att det inte har inträffat något som ger anledning att ändra beskattningssystemet eller begära en utredning om detta. Bo Lundgren talade om att man kan höja skatterna på starksprit. Jag förutsätter att det kan bli aktuellt att föra fram förslag om det inom en relativt snar framtid, bl.a. av finansiella skäl. Skall man sänka de direkta skatterna lär man få höja de indirekta, och då kommer de skatter vi nu talar om in i bilden. Men det viktigaste skälet är att skatterna på det här området, som Erik Wärnberg pekade på, måste ingå i alkholpoliktiken; de är ett av de mera verkningsfulla instrumenten. Och vi har icke höjt skatterna på det här området på ganska länge nu. Vissa tecken tyder på en uppgång i starkspritskonsumtionen, som naturligtvis är ganska allvarlig. För att uppfylla riksdagens enhälligt uttalade målsättning för alkoholpolitiken — att pressa ned den samlade alkholkonsumtionen — måste vi utan tvivel även använde skatteinstrumentet. Jag tror alltså inte att man kan höja skatten på ett håll och sänka den på ett annat. Beskattningen är ett av de instrument vi måste använda för att bemästra tendenserna till konsumtionsökning. Jag är förvånad över att någon i en sådan här debatt tar upp maskrosvinet igen — låt vara att det skedde perifert. Det har aldrig varit förbjudet — och är det inte nu heller — att stoppa maskrosor i drycker av vad slag de än är. Det var dryckens sammansättning i övrigt det gällde. Maskrosorna har inte ett dugg med saken att göra — det förklarade skatteutskottet utförligt i betänkandet för flera år sedan. Jag är förvånad över att en suppleant i skatteutskottet inte har tillägnat sig det. Herr talman! Med det här ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Alkoholpolitiken engagerar som bekant riksdagsledamöterna. Jag tycker inte det är något att förundra sig över. Tvärtom rör vi oss här på ett allvarligt område. Hundratusentals människor lever genom alkoholmissbruk under mycket svåra omständigheter. Men en sak är klar, herr talman, nämligen att den alkoholpolitiska debatten har gått snett. Den huvudsakliga debatten har fixerats till mellanölsförbudet. Politiskt har vi hamnat i den situationen att den som ifrågasätter mellanölsförbudet är en s.k. alkoholliberal politiker. Naturligtvis är det inte så. Så enkelt får vi inte göra det för oss. Vi får inte komma undan ett av samhällets största problem genom att krypa bakom mellanölsförbudet. Jag skulle också kunna göra det enkelt för mig, eftersom jag röstade för mellanölsförbudet. Men jag vill inte vara så flat. Vid ett par tillfällen under de senaste åren har jag agerat i den här frågan. Det har som bekant offentliggjorts ett par utredningar som utförts i privat regi. Resultatet av dessa utredningar har skakat om människorna i det här landet och även i någon mån oss politiker. Efter mellanölsförbudet skulle, hävdas det i dessa undersökningar, barn och ungdom i oroväckande hög grad ha gått över till starkare drycker. Jag har därför vid två tillfällen frågat det ansvariga statsrådet om just dessa redovisade undersökningsresultat. Min fråga har båda gångerna varit om man inte på departementsnivå anser det angeläget att närmare kontrollera uppgifterna om barnens och ungdomens alkoholvanor. Herr Wärnberg sade att ingen i dag med säkerhet kan säga vad mellan ölsförbudet har inneburit. Nej, det är riktigt. Men låt oss då göra en utvärdering. Jag är en av riksdagens nykterister och tillhör den borgerliga grenen bland dem. Det finns som bekant en socialdemokratisk och en borgerlig grupp av nykterister. Det kan vara lätt att raljera om detta, men det rör sig om för allvarliga frågor för att göra det. Med visst vemod och viss irritation noterar jag den slagsida som alkoholdebatten har fått. Man är ingen tillförlitlig nykterist om man begär en utvärdering, tycker många. Det är en otrolig förenkling. Jag är lika ansvarsmedveten som alla andra i detta hus. Jag tror att många i det långa loppet kommer att hålla med mig. Det är viktigt att göra en utvärdering, som kontrollerar de resultat som har chockat detta land. En sådan utvärdering pläderar reservationen 1 för, och jag vill med detta såsom nykterist i riksdagen yrka bifall till denna reservation.

Herr talman! Jag vill bara tillrättalägga en uppgift av min vän Filip Fridolfsson. Han sade att den alkoholpolitiska debatten har gått snett i den meningen att den helt domineras av mellanölsfrågan. Det är faktiskt inte riktigt. Jag följer den alkoholpolitiska debatten i Sverige ganska grundligt, och utan att ha mätt med måttstock vågar jag försäkra Filip Fridolfsson att frågan om mellanölet inte upptar ens 10 2, av den debatten i dag. Det förs en mycket seriös alkoholpolitisk debatt i Sverige. Det är egentligen bara här i riksdagen som vi släpar efter och fortfarande pratar mellanöl.

Herr talman! Det var bra att min vän Nils Carlshamre i sin replik avslutade med att det bara är här i riksdagen som det råder slagsida. Det är riktigt. I detta hus cirkulerar debatten till 90 2» omkring mellanöl och till 10 ?» omkring alkoholpolitiken i övrigt, men det är här som vi stiftar lagarna.

Herr talman! Eftersom jag står med på en motion som behandlas i detta alkoholpolitiska paket, vill jag göra en liten erinran. Det är klart att man är glad åt att utskottet uttalar sin uppskattning av den målsättning som motionen ger uttryck för. Men som brukligt är slutar det hela med ett avslagsyrkande. Jag skall dock inte nedvärdera de vänliga orden. De får stå för vad de är värda, och de är värda en hel del. I påståendet att den marginella skattesänkning som motionen berör är så svag att den inte kan påverka konsumtionen ligger naturligtvis mycket. Men när motionen skrevs trodde vi ingalunda att så mycket var att vinna ekonomiskt i detta avseende att motionen skulle segra för den skull. Jag vill påpeka att vi har en djupare och längre trängande avsikt i detta fall. När man skall ändra och skapa en ny situation, måste man bygga upp den med små åtgärder och lägga pusselbit vid pusselbit. Jag kan ta den tidigare mellanölsdebatten såsom exempel. Vad skulle nykterhetsmänniskorna ha kunnat åstadkomma i riksdagen om det bara hade hängt på dem? Jag är redo att säga ett jättevarmt tack till alla som inte är helnyktra men som har förstått mellanölets fruktansvärda härjningar och stött oss i detta avseende. Ni är värda all aktning och heder. Jag kommer alltid att betyga detta. Det är genom de små bitarna som man bygger upp förändringar. Jag skulle önska att man i fråga om popularitet kunde komma lika långt med en svensk fruktdryck som med Coca-Cola. Kom vi dithän, skulle vi kunna främja såväl bryggeribranschen som svensk fruktodling. När jag talar om små bitar och att lägga pussel, ser jag detta på lång sikt. Kanske flera kommer till insikt om att man inte gör någon större ekonomisk revolution, men man bygger upp attityder för att skapa en bättre framtid som kan hjälpa människor. Vi är glada över att den totala tillbakaträngningen av alkoholkonsumtionen ändå rör sig om åtskilliga procent — om jag inte minns fel är det 7 2, — även om man säger att starkölskonsumtionen har ökat. Men den totala konsumtionen har minskat, vilket ger beröm åt riksdagens åtgärder. Så har vi också debatten om att vi skall visa omsorg om varandra. Det sägs väldigt ofta att vi har hjärta för de svaga, men här finns personer vilkas inställning till alkoholproblematiken jag inte kan förstå. Jag vet inte vart hjärtat har tagit vägen därvidlag — det finns inte längre någon barmhärtighet med de svaga, utan man talar bara om dem som kan sköta alkoholen. Men bekymren gäller inte dem som kan sköta sig, utan här gäller det de svaga. Vill inte den starke offra något för den svage, då kommer det att gå sakta att förbättra saker och ting i det svenska samhället. Jag tror att vi får arbeta med ett långt tidsperspektiv, och jag är beredd att göra det vad beträffar kraven i motion nr 1736. Jag vill se motionen som ett bidrag i kampen för att tränga vidare. Som motionär får jag i dag nöja mig med utskottets välvilja, även om jag önskade att utskottet inte sett på våra förslag rent ekonomiskt utan som ett pedagogiskt medel i ansträngningarna att förbättra situationen för dem som har det besvärligt med sina alkoholvanor och blir olyckliga offer i samhällssystemet. Men man kan ju alltid hoppas på en bättre framtid.

Herr talman! Utskottet skriver vad angår ungdomens alkoholvanor efter mellanölsförbudet att ”resultaten av hittills verkställda undersökningar måste betecknas som osäkra”. Det är säkerligen riktigt. Det krävs mycket omfattande och svåra undersökningar för att verkligen få fram resultaten, men en sak kan vi konstatera redan i dag. Det är inte två år sedan mellanölet avskaffades — det var den 1 juli 1977. Vi har ett års erfarenheter att döma efter. Tidigare hade vi en alkoholkonsumtion som ökade med 5 å 6 26 om året, men under tolvmånadersperioden 1 juli 1977-30 juni 1978 sjönk den svenska alkoholkonsumtionen, omräknat i 100 procentig alkohol, med nära 11 2,. Mellanölets borttagande tillsammans med de andra åtgärderna har alltså givit ett utomordentligt gott resultat, ett resultat som vi inte har haft på mycket lång tid. Det har sagts att när mellanölet försvann gick folk över till att dricka starkare saker. Nej, detta är fel. Konsumtionen av spritdrycker — som vissa benämner starksprit, vilket det inte är — föll med 5,3 96. Även den minskade alltså. Man gick inte över till andra saker. Jag vill nämna detta för att få noterat vad som verkligen har hänt. Filip Fridolfsson har så rätt när han säger att debatten har blivit snedvriden. Men är inte orsaken till detta just vad som fastslås i utskottsbetänkandet, nämligen att kommersiella intressen har drivit en kampanj? Hur många missledande uppgifter har inte förekommit i debatten? För att misstänkliggöra mellanölsförbudet har vissa intressen hävdat att starkölskonsumtionen har ökat oerhört. Men varför säger man då inte hur stor starkölskonsumtionen var? Det år som vi måste jämföra med — alltså året innan mellanölet avskaffades — var starkölskonsumtionen, omräknat i 100-procentig alkohol, 0,2 liter per invånare över 15 år. Mellanölskonsumtionen var 2,11 liter efter samma beräkningsgrund. I och med att mellanölet avskaffades tog man alltså bort 21 dl, räknat i ren alkohol, och i jämförelse med den siffran betyder det inte så mycket att starkölskonsumtionen ökade med 100 25, eftersom utgångspunkten låg så lågt. Detta fördöljs nogsamt av bryggeriindustrin. Jag har sagt det vid åtskilliga tillfällen, t.ex. till tidningar, men det har inte alltid kommit in. Man har inte velat vidkännas vad det verkligen gäller. Detta är dock fakta. Man sade genast när mellanölet togs bort: Ja, nu dricker de något annatnu är det vinet Kir som man dricker i stället. Den högsta konsumtionen av Kir förekom i augusti samma år som mellanölet avskaffades, men redan i januari året efter hade konsumtionen sjunkit till en tiondel av vad den var i augusti. Nu är det praktiskt taget ingen som talar om Kir mer. Jag har inte på länge hört att någon nämnt att man dricker Kir. Hembränningen har ökat, sägs det. Ja, det är tänkbart. Hur bedömer man det? Jo, med utgångspunkt i jästkonsumtionen. Men man förtiger nogsamt att Brödinstitutet framhållit att — och det är allmänt omvittnat — hembakningen ökat i mycket, mycket stor utsträckning. Folk tycker om att baka bröd hemma, och då används det också jäst. Man kan således inte alls med utgångspunkt i jästkonsumtionen hävda att jästen i ökad utsträckning används för hembränning av alkoholdrycker. Bo Lundgren säger att riksdagens beslut återspeglar egentligen inte alltid folkets mening. Ja, jag skall bara säga om mellanölet att i den största undersökningen som gjordes frågade man 4 068 personer på gatan vad de ansåg, och den undersökningen visade att mer än två tredjedelar av de tillfrågade menade att mellanölet skulle antingen bort eller också skulle det tas in på Systembolaget. Det var 11 2, som sade att mellanölet skulle vara kvar i sin dåvarande form. Detta är den största undersökning som gjorts vid något tillfälle om mellanölet. Det är detta jag tycker borde framföras i dagens debatt, och jag beklagar att debatten är så snedvriden. Bl.a. en åtgärd bör vidtagas. Det största bryggeriföretaget ägs till övervägande del av staten. Det är Prippsbrygge rierna, och de bör ut ur Svenska bryggareföreningen, som driver en sådan vilseledande reklam. Slutligen ytterligare en sak — och där hoppas jag att regeringen tar initiativet. Prishöjningar är naturligtvis, som Alvar Andersson sade, nödvändiga. Vi måste på detta område åtminstone följa med i prisutvecklingen, och därför hoppas jag att regeringen tar initiativ på den punkten också. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.